Fru talman! I detta betänkande tar utbildningsutskottet upp två rätt skilda frågor. Den ena handlar om svenskundervisningen för invandrare, den andra om utbildningen vid de tekniska högskolorna. Det ligger kanske i sakens natur att det just i en tilläggsbudget tas upp artskilda frågor. Jag skulle vilja börja med frågan om svenskundervisningen för invandrare. Anledningen till att den frågan tas upp till diskussion i utskottsbetänkandet är en motion från centerpartiet. Vi har haft en mycket kraftig tillströmning av flyktingar till vårt land under detta år. Det innebär också att anspråken på resurserna för svenskundervisning har blivit mycket större än vad man förutsåg när man beslutade om de nuvarande anslagen. Detta har skapat något av en krissituation för svenskundervisningen. Man trodde då att regeringen skulle utnyttja tillfället att i tilläggsbudget I begära de kompletterande anslag som behövs för att man skall klara svenskundervisningen på ett rimligt sätt. Men något sådant förslag finns inte i propositionen. Det är därför som vi från centerpartiets sida i en motion krävt att man skall anslå ytterligare 15 milj.kr. för detta ändamål för att undvika en akut kris på svenskundervisningens område. När man läser utskottsmajoritetens skrivning i detta avseende kan man konstatera att majoriteten är klart medveten om den svåra situationen. Man konstaterar: ”Enligt uppgifter till SÖ från studieförbunden kommer det tilldelade antalet timmar inte att räcka till för att klara verksamheten under återstoden av budgetåret. Redan har det bildats köer till undervisningen i svenska för invandrare och risk föreligger att köerna kommer att växa och därmed öka problemen för berörda invandrare och skapa svårigheter för många kommuner. Enligt vad utskottet har kunnat konstatera föreligger ett uppenbart behov av ytterligare resurser för innevarande budgetår för att verksamheten med undervisning i svenska för invandrare skall kunna fortgå på ett tillfredsställande sätt.” Detta är inte ett citat ur reservationen utan ur majoritetens skrivning. Man skulle möjligen tro att utskottet efter detta konstaterande skulle föreslå mer pengar för detta ändamål. Det vore onekligen logiskt. Men slutsatsen av utskottsmajoritetens skrivning är att man avstyrker vår begäran om ökade resurser. I stället hänvisar man till att regeringen har möjlighet att återkomma i nästa tilläggsbudget — tilläggsbudget II — med ytterligare pengar. Men det innebär ju att man skjuter insatserna och resursförstärkningarna på framtiden. Det kommer att dröja ytterligare flera månader innan dessa pengar kan omsättas i praktisk hantering ute på fältet. Och pengarna behövs nu. Som utskottet har konstaterat är det redan nu långa köer. Det är t.o.m. så, att lärare i svenska för invandrare hotas av uppsägning från årsskiftet. Det finns ingen anledning att vänta med resursförstärkningarna. Vi föreslår alltså i en reservation tillsammans med vpk att dessa 15 milj.kr. skall anslås nu. Det är kanske inte det sista ordet när det gäller hur mycket pengar som behöver tillföras. Men detta belopp lättar den omedelbara krissituationen. Sedan har regeringen fortfarande möjlighet att i nästa tilläggsbudget begära ytterligare resurser. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till reservation 1 i betänkandet. Den andra stora frågan, som också kommenterats utförligt av de föregående två talarna, gäller medel för teknisk utbildning m.m. Birger Hagård och Lars Leijonborg har här ganska vältaligt beskrivit situationen på våra högskolor. Det är faktiskt mycket illa ställt — när det gäller lärarresurser, utrustning och ekonomiska resurser. Detta är allvarligt inte bara för de tekniska högskolorna och för dem som studerar där, det är allvarligt för hela landet. Precis som tidigare har framhållits är Sverige för sin välståndsutveckling i hög grad beroende av att vi har en kunnig, välutbildad teknikerkår, att vi har en teknisk utveckling som ligger absolut i topp internationellt sett. Situationen på de tekniska högskolorna i dag skapar inte den förutsättningen. Situationen är sådan att om inte mycket radikala grepp tas, så kommer Sverige att hamna på efterkälken, och det kommer så småningom att drabba hela svenska folket. Detta var vi eniga om för ungefär ett halvår sedan. Vi gjorde en beställning till regeringen. Det kom mera pengar. Men jag vill säga att regeringen kom med minsta möjliga. De 10 milj.kr. som kom var näst intill en symbolisk reaktion på riksdagens beställning. Därför är det viktigt att vi här tillför ytterligare resurser, och att vi gör det nu, så att det kan få verkan redan i vår. Det är ju faktiskt så, att resurskrisen vid de tekniska högskolorna kan utlösa något av en ond cirkel. Denna kris leder nämligen till att vi får färre välutbildade civilingenjörer, vilket leder till att det blir ännu svårare att rekrytera lärare och forskare till de tekniska högskolorna — vilket kan innebära en ytterligare nedgång för den tekniska utbildningen i landet, med ännu färre välutbildade civilingenjörer som följd. Vi måste stoppa den onda cirkeln innan den har tagit alltför hög fart. Det är alltså viktigt att vi anslår ökade resurser och att vi gör det nu. De tre icke-socialistiska partierna har enat sig om en resursförstärkning på 35 milj.kr. till anslaget Utbildning för tekniska yrken. Men vi har valt samma lösning som - också regeringen har valt i tilläggsbudgeten, nämligen att öppna möjligheten att utnyttja dessa pengar inte bara för grundutbildning utan också till utrustning och resurser för doktorandutbildning och forskning i den utsträckning som man bedömer att man vill göra fördelningen på de enskilda högskolorna. Detta är viktigt, och det hade varit angeläget att utskottet kunnat enas om en kraftig insats på det här området. Jag vill därför också yrka bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Det finns anledning att känna stor oro för den högre undervisningens och forskningens framtid i vårt land. Ständigt nya krisrapporter publiceras och situationen är allvarlig. Krisen kan också komma att få mycket negativa konsekvenser för vårt lands framtid som ett högt utvecklat industrisamhälle och för de ambitioner som åtminstone en del av oss har att skapa ett jämlikt välfärdssamhälle. Utbildningsutskottets betänkande, som vi behandlar här i dag, berör enbart de tekniska högskolorna. Larmrapporterna därifrån har varit särskilt högljudda. Dessutom har mäktiga affärsoch industriintressen ett starkt engagemang just i utbildningen av civilingenjörer och avancerade tekniker. Det finns därför all anledning att slå fast att krisen inom den högre undervisningen faktiskt är generell och gäller inte minst humaniora — även om detta inte alls bekymrar svensk exportindustri. Herr talman! Med det anförda vill jag ingalunda bagatellisera situationen för de tekniska högskolorna. Läget är bekymmersamt, och behovet av nya anslag är stort. Får jag återge vad rektorn för Luleå tekniska högskola nyligen sade i en tidningsintervju: Vi känner oro för vad som skall hända inom två år och ännu värre inom tio. Det är lätt att rasera en högskola, men det är en långvarig process att bygga upp en högskola. Vi går på en lojalitetsgräns. Det frestar på och innebär risk för undervisningen i framtiden, säger högskolelärare i Luleå i tidningsartikeln. Utbildningsutskottet och riksdagen har tidigare i år klart uttalat att det finns behov av ökad medelstilldelning. Det är bra att tilläggsbudgeten nu släpper fram ytterligare 10 milj.kr. till de tekniska högskolorna. Men det räcker inte långt. Vi förväntar oss betydligt rejälare tag i budgetpropositionen nästa månad. Herr talman! Trots att vi i vpk tycker att anslaget är otillräckligt ville vi inte delta i den ganska vilda borgerliga budgivningen i utbildningsutskottet. Den tycktes oss något ansvarslös. Från borgerligt håll anvisades även mycket märkliga finansieringskällor. Det gäller särskilt folkpartiets minst sagt pinsamma och totalt obetänksamma förslag om att riva upp ingångna avtal i fråga om förnyelsefonderna och ”pytsa ut” pengarna till de tekniska högskolorna. Med svansen mellan benen fick folkpartiet backa från sitt eget förslag. Jag tror, Lars Leijonborg, att folkpartiets särskilda yttrande till betänkandet näppeligen kommer att gå till historien som ett särskilt framstående folkpartistiskt dokument. I ett särskilt yttrande från vpk anger vi att vi förväntar oss krafttag av regeringen framöver på detta område. Annars får vi se en fortsättning på den oroväckande utvecklingen mot att privata intressen och den privata pengamakten ännu mer tar kommandot över avgörande delar av den högre utbildningen och forskningen. Får jag också i detta sammanhang notera Birger Hagårds närmast sublima formulering nyss, att högskolans uppgift är att förse näringslivet med ingenjörer. Mig förefaller det vara en något begränsad målsättning. För en gångs skull kan jag instämma i en huvudledare i Dagens Nyheter där man häromdagen skrev: Studenter, forskare, lektorer och professorer har slagit larm gång på gång. Vad vi behöver är inte högskolor som fungerar som marknadsanpassade yrkesskolor, där subintressena firar triumfer. Låt universiteten bli universitet igen. Herr talman! I en gemensam reservation från centern och vpk till utbildningsutskottets betänkande 8, vilken Pär Granstedt redan behandlat, yrkas på ytterligare 15 milj.kr. för innevarande budgetår till svenskundervisning för invandrare. Bl. a. till följd av den ökade flyktingströmmen har resurserna inte räckt till. Utskottsmajoriteten konstaterar helt riktigt, vilket Pär Granstedt tidigare har sagt, att det redan har bildats köer till undervisningen i svenska för invandrare. Risk föreligger att köerna kommer att växa. Därmed blir problemen större för berörda invandrare, vilket skapar svårigheter för många kommuner. Desto angelägnare borde det då vara att ställa ökade medel till förfogande.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

Herr talman! Det måste ha varit en intressant upplevelse för vpk att finna överbudspolitik vara oansvarig. Det är en erfarenhet som vi gärna bjuder på. I detta fall beklagar jag att det inte gick att få till stånd en majoritet i utbildningsutskottet, eftersom vi uppenbarligen är eniga om att dessa ändamål är synnerligen angelägna. Bo Hammar berörde exportindustrins intresse av humaniora. Jag gör kanske en något mer optimistisk bedömning därvidlag. Jag har i de kretsar som Bo Hammar åberopade mött ett ganska stort intresse av att även andra delar av högskolan än de tekniska utbildningarna måste rustas upp. Finansieringen av anslag på tilläggsbudgeten innebär alltid en sublim diskussion. Man kan till att börja med konstatera att regeringen över huvud taget inte finansierar de 700 milj.kr. som tilläggsbudgeten innehåller. Från oppositionspartiernas sida, i varje fall från folkpartiets sida, har vi haft den principen att vi, för att ingen skall kunna beskylla oss för att bedriva en oansvarig överbudspolitik, försöker att krona för krona finansiera de tilläggsanslag som vi yrkar på. Då är det en bedömningsfråga hur man skall se på anslag till ändamål som alla vet att man har varit emot och som man även t.ex. i riksdagen har motsatt sig. Jag skulle för min del mycket väl kunna tänka mig att folkpartiet hade vidhållit den enkla ståndpunkten, att eftersom folkpartiet är emot förnyelsefonderna behöver man inte heller anvisa några medel till dem. Det handlar nämligen om skattepengar, 50 milj.kr., och vi borde rimligen i så fall få tillgodogöra oss dem någon annanstans i vårt budgetalternativ, t.ex. i form av 50 milj.kr. lägre skatter. Men just för att undvika den debatt som Bo Hammar och jag nu för har folkpartiet tyckt att det var lika bra att lösa detta genom att yrka på en annan finansiering. Men det särskilda yttrandet skäms jag inte speciellt mycket för.

Herr talman! Under resans gång får man lära sig en del om vad som är överbudspolitik och vad som är realistisk politik. Det är noterbart och tillfredsställande att folkpartiet har frisknat till när det gäller denna fråga. Men det är möjligt, Lars Leijonborg, att vi redan nu verkligen hade kunnat resonera ihop oss om ett något högre anslag till de tekniska högskolorna, om ni från början hade haft en vettig och realistisk utgångspunkt. Då hade vi kunnat diskutera dessa frågor gemensamt — folkpartiet och vpk och kanske även andra partier. Men för oss är det fullständigt omöjligt att hänga med när ni använder er av rena avtalsbrott då det gäller finansieringsfrågan och lägger fram denna typ av ganska jippobetonade förslag. Det kan vi i vpk som sagt inte hänga med på. Därför var det omöjligt att åstadkomma något mer denna gång. Nu återstår det som bekant bara någon månad innan den nya budgeten presenteras. Jag har redan tidigare uttalat vilka förväntningar vi i vpk har på denna budget, bl.a. när det gäller de tekniska högskolorna. Loppet är inte kört än. Vi kommer nog att få tillfälle att resonera vidare i utbildningsutskottet och här i kammaren om denna fråga.

Herr talman! Jag tar gärna fasta på det Bo Hammar sade på slutet. De frågor vi behandlar i utbildningsutskottet är så viktiga att det är angeläget med en dialog mellan alla partier som ingår där för att få fram konstruktiva och bra lösningar. Det finns ju också en tradition från de senaste åren att utbildningsutskottets majoritet ibland har kunnat rätta till de värsta bristerna i regeringens utbildningspolitik. Det tror jag är en klok tradition. När det gäller förnyelsefonderna har vpk och folkpartiet olika ståndpunkt, men jag tycker inte att man för den skull skall säga att folkpartiets ståndpunkt är jippobetonad. Vi tror inte att det är rationellt eller samhällsekonomiskt försvarbart att utnyttja de miljarder som sammanlagt kommer att ligga i förnyelsefonderna på det sätt som kommer att ske. Vi tror att företagen och förvaltningarna — i det fall vi nu diskuterar gäller det ju de sistnämnda — är mycket bättre skickade att själva ta ställning till i vilken utsträckning forskning och utbildning skall bedrivas. Detta bör man bedöma i varje enskilt fall. Vi är som sagt emot förnyelsefonderna, och därför är det egentligen mycket begärt att vi i riksdagen skulle medverka till att anvisa medel till sådana fonder. Jag är liksom Bo Hammar angelägen om konstruktiva lösningar, och vi har valt att i arbetsmarknadsutskottet anvisa en annan finansiering för dessa utgifter, för att ingen skall kunna beskylla oss för att bedriva en ofinansierad utgiftspolitik.

Herr talman! Så här på Luciadagen vill jag inte fortsätta att plåga Lars Leijonborg med de pinsamheter som folkpartiet ställer till med i fråga om förnyelsefonderna och finansieringen av tekniska högskolor med hjälp av avtalsbrott. Jag vill i stället ta fasta på vad Lars Leijonborg säger. Vi är båda nya ledamöter i utbildningsutskottet. Vi är båda gamla partisekreterare, vana vid att sy ihop kompromisser och klara ut vissa frågor, så vi får väl framöver gemensamt se vad vi kan åstadkomma för att hjälpa till att skapa en bättre situation för våra universitet och högskolor.

Herr talman! Först ett par ord om det avsnitt i utskottets betänkande som gäller undervisning i svenska för invandrare. Detta har gett upphov till två reservationer, och jag skall mycket kort kommentera dem. Jag vill då allra först erinra om att utskottet är väl medvetet om att ytterligare resurser behövs för det här ändamålet. Det framgår alldeles tydligt av utskottets betänkande. Däremot hade utskottet inte något underlag för att bestämma en viss summa. I den första reservationen — från centern och vpk — anser man sig tydligen ha ett underlag för att yxa till 15 milj.kr. Det yrkandet går tillbaka på centermotion 161, där motsvarande yrkande finns.

Utskottet utgår ifrån att regeringen känner till det ökade behovet av medel och att regeringen i tilläggsbudget II beaktar de ytterligare behov som föreligger. Skulle det — mot bakgrund av den sena tidpunkt när underlaget från SÖ kom in till regeringen — vara så att regeringen inte hinner få med medeli tilläggsbudget II, finns det alltid möjlighet för regeringen att i särskild ordning tilldela medel och sedan begära riksdagens godkännande, t.ex. beträffande tilläggsbudget III. I folkpartireservation 2 vill man att riksdagen skall ge till känna vad man anfört om ökat behov av att ta upp medel på tilläggsbudget II. Det anser utskottet vara överflödigt, eftersom regeringen redan känner till — inte minst genom SÖ:s skrivelse — vad som finns att ge till känna. Dessutom kan inte ett sådant tillkännagivande på något sätt snabba på medelstilldelningsprocessen. Sedan över till avsnittet om utbildning för tekniska yrken. Jag kan konstatera att det råder stor enighet om att ökade resurser behöver tilldelas till högre teknisk utbildning och teknisk forskning. Meningarna går isär om hur mycket som skall tilldelas. Skälet kan dels vara att det kan vara svårt i sak att ange en välgrundad summa — det tyder de olika buden i budgivningen på. Dels kan det vara så att partierna gör litet olika vägningar av detta ändamåls angelägenhet mot angelägenheten för andra. Det må nu vara hur det vill med detta. Jag kan bara konstatera att buden har varit högst skiftande. Regeringen har reagerat på utskottets tillkännagivande från i våras om behov av ökade resurser till högre teknisk utbildning samt teknisk forskning och utrustning genom att avsätta 10 milj.kr. ytterligare. Nu begär man att få de medlen anvisade på tilläggsbudget I. Pär Granstedt kallar dessa 10 miljoner en symbolisk summa. Centern själv yrkade på 10 plus 10, dvs. 20 milj.kr. Sedan har centern gått med på moderaternas linje och yrkar nu på 10 plus 25, dvs. 35 milj.kr. Jag vet inte om detta att centern har gått med på denna höjning gör att man själv nu tycker att dess egen summa från början var symbolisk. Jag vet inte heller vad man skall mena med att säga att en viss summa är symbolisk och andra inte. Antagligen är det väl så att de som tar emot de här summorna är glada för de pengar som de får, som väl inte i någon mening då är symboliska. Detta språkbruk kanske man bör sluta med — det tjänar ju inget vettigt ändamål. De tre borgerliga buden har nu reducerats till två: 25 resp. 50 milj.kr. Eftersom finansieringen av de borgerliga partiernas påslag görs på områden som ligger utanför utbildningsutskottets område, blir finansieringen inte föremål för beslut här i dag, och det är väl då kanske inte rätt tidpunkt att diskutera den frågan. Det finns ett enda undantag, som de borgerliga reservanterna anger tillsammans — även med folkpartiet. Det gäller det undantag som Bo Hammar har varit inne på tidigare, nämligen att man i den gemensamma = Prot. 1985/86:51 reservationen 3 avvisar folkpartiets förslag till finansiering i motion 153 13 december 1985 därför att det skulle innebära ett avtalsbrott. Medel för teknisk ut Det är väl inte mycket att säga om detta. Det tycks vara en korrekt ge iakttagelse att det skulle röra sig om ett avtalsbrott. Och det är beträffande ning, m.m. detta förslag till avtalsbrott som jag liksom Bo Hammar har noterat att folkpartiet i sitt särskilda yttrande säger att det ”av formella skäl” inte går att förfara på detta sätt. Det hade kanske varit litet hederligare och i linje med vanligt språkbruk om man i stället skrivit att det finns ett reellt skäl till att inte göra så, nämligen just att det innebär ett avtalsbrott. Det är väl inte fråga om något formellt skäl, utan det är i högsta grad ett reellt skäl. Visserligen sade Lars Leijonborg att detta hur man finansierar olika verksamheter är sublima frågor. Kanske är det så för folkpartiet, men jag tycker inte att det är helt sublimt om man säger att man skall finansiera något genom att begå avtalsbrott. Låt mig sedan avsluta med att säga att utskottet, samtidigt som man välkomnar de 10 milj.kr. som regeringen nu vill anvisa på tilläggsbudget, inte är nöjt med den summan. Den måste fortsättningsvis kompletteras med ytterligare tillskott. Om det sker på tilläggsbudget, genom särproposition eller i budgetpropositionen är av mindre betydelse. Det viktiga är att signaler om medel samt medel kommer relativt snart. Det är min personliga bedömning att om regeringen inte föreslår ytterligare rejäla påslag i fortsättningen, kommer sådana att tvingas fram i annan ordning. Med detta korta inlägg, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det finns ingen anledning för mig att söka sak med Lars Gustafsson, men jag vill ändå erinra om ett förhållande som kanske inte har kommit fram alldeles klart. När vi från moderata samlingspartiet har föreslagit en ökning med 25 milj.kr. är det naturligtvis inte, som jag sade eller i varje fall berörde i mitt tidigare anförande, en siffra som är gripen ur luften. Den arbetsgrupp som har jobbat med denna fråga har kommit fram till att de totalt 35 miljoner som vi föreslår är den summa som man kan hantera innevarande budgetår. Det är detta som har varit utgångspunkten för oss. Det är sedan glädjande att både folkpartiet och centerpartiet har kunnat sluta upp kring det förslag som vi lade fram. Det saknas anledning för mig att nu närmare gå in på frågan om finansieringsmetoderna. Den kommer att diskuteras här i kammaren nästa vecka. Vi har lagt fram vårt förslag, och vi har ordentligt på fötterna. Jag vill här bara understryka att vi självfallet inte är några anhängare av förnyelsefonder. Tvärtom önskar vi förnyelsefondernas snara avveckling. Men frågan hade kanske trots allt inte i detta sammanhang att göra. Frågan om undervisning i svenska för invandrare har också berörts. Det är alldeles klart att de pengar som nu är avsatta för detta ändamål inte räcker. Men vi från moderat håll har, i likhet med Lars Gustafsson, menat att vi får avvakta och se vad SÖ kommer fram till för summa, för att vid ett senare tillfälle klara ut denna situation. Det är trots allt relativt snart som vi återigen ST skall sammanträda och titta på dessa problem. Då får vi väl försöka lösa dem. Men jag vill redan nu framhålla att det var speciellt glädjande att Lars Gustafsson uttryckte sig på följande sätt: Om inte regeringen lägger fram förslag till ordentliga påslag, kommer ökade medel att tvingas fram på ett eller annat sätt. Jag tror att vi på den punkten är överens i utbildningsutskottet.

Herr talman! Lars Gustafsson säger att de 10 milj.kr. som regeringen föreslår till de tekniska utbildningarna inte är symboliska och att man på de tekniska högskolorna säkert är glad för vad man får. Min erfarenhet från de senaste månaderna, då jag har haft en hel del kontakter med tekniska högskolor, är att man där inte är glad för dessa 10 miljoner. Man är för närvarande inte glad över huvud taget, därför att arbetssituationen på de tekniska högskolorna just nu är helt orimlig. De medelsanvisningar som skulle behövas för att förbättra läget är mångdubbelt större än de 10 miljoner som regeringen har föreslagit. När det gäller finansieringen av vårt bud måste jag först slå fast, när vi nu diskuterar det så mycket, att det är allmänt känt i riksdagen och i landet att folkpartiets budgetalternativ totalt sett är långt starkare än det som regeringen står för. Folkpartiet föreslår, det vet vi från den valdebatt som vi förde för några månader sedan, mycket större besparingar än dem som socialdemokraterna vill acceptera. Därför är det i och för sig ganska egendomligt att man behöver diskutera de nu aktuella 50 miljonerna så länge. För att inte kunna beskyllas för att driva överbudspolitik har vi, som jag sade tidigare, den principen att vi försöker finansiera alla våra förslag krona för krona. Men det är klart att vårt budgetalternativ förutsätter att vår politik förverkligas över hela linjen. I vår politik ingår att förnyelsefonder inte skall införas, varken på den privata eller på den offentliga sidan. Jag tycker att det egentligen var ganska bra att vi föreslog vårt finansieringsalternativ. Det gör nämligen att det mycket tydligt framgår vilken egendomlig medelsanvändning förnyelsefonder utgör. Man satsar nu 50 milj.kr. på förnyelsefonder. Jag tror att få människor vågar stå upp och hävda att dessa 50 milj.kr. används till att förbättra utbildning och forskning på ett effektivare sätt än vad som skulle bli fallet med de 50 milj.kr. som folkpartiet vill anvisa till de tekniska utbildningarna. För att försöka undvika den debatt som vi nu ändå har fört i några vändor har vi, som jag har sagt flera gånger tidigare, funnit för gott att föreslå en annan finansiering, som inget parti kan ha några formella invändningar mot.

Herr talman! Lars Gustafsson menade att utskottet inte kunde tillstyrka vårt förslag om en förstärkning med 15 miljoner till undervisningen i svenska för invandrare därför att utskottet inte hade något underlag. Liknande synpunkter har framförts från andra håll. Jag måste säga, herr talman, att detta är ett utomordentligt byråkratiskt argument. Jag tror inte det fanns någon i utskottet som när förslaget behandlades inte var fullt medveten om att varenda krona av de 15 miljonerna faktiskt behövdes. Frågan kunde naturligtvis ställas, om det räckte med 15 miljoner eller om det skulle komma att behövas mera. Säkert behövs det mera. Det underlag från SÖ som nu har kommit visar just att varenda krona av de 15 miljonerna behövs, och mer därtill. Det belopp på 31 miljoner som SÖ angivit innebär att det behövs ytterligare 16 miljoner. Som jag framhöll i mitt första anförande är det ingenting som hindrar att regeringen anvisar ytterligare resurser även i tilläggsbudget II. Poängen med vårt förslag var att det gjorde det möjligt att få loss pengar för det här ändamålet nu, så att man inte skulle behöva vänta på pengarna i två tre månader, då man kommit en lång bit in på vårterminen. Det faktum att vi inte kunde bedöma om 15 miljoner skulle vara något slags slutbud eller inte är inget rimligt skäl för att inte tillskjuta åtminstone det beloppet och göra det nu, när pengarna verkligen behövs. Lars Gustafsson sade att det råder enighet om att det behövs ökade resurser till den tekniska utbildningen. Det är bra. Men det vore naturligtvis ännu bättre om den enigheten kunde manifesteras i att riksdagen ser till att det blir ökade resurser, och då i väsentlig utsträckning. Lars Gustafsson tyckte inte att det var riktigt trevligt när jag använde ordet symbolisk. Jag vill bara säga att jag med det menar att regeringen gjorde minsta möjliga anslagsuppräkning, men dock en uppräkning som inte var så liten att man direkt skulle kunna säga att regeringen hade struntat i riksdagens beslut. Det var i den meningen som anslagsuppräkningen var symbolisk enligt min uppfattning. Demhar alltså inget att göra med försök att ens kortsiktigt lösa resursproblemen i de tekniska högskolorna, utan den var den minsta möjliga. Det var därför vi i den första vändan föreslog en fördubbling av beloppet. Jag tycker ått redan det innebär en ganska rejäl uppräkning, men i utskottet har vi varit beredda att gå ännu längre, bl.a. för att få en större tyngd bakom kravet på en ökad resurstilldelning. Det hade varit värdefullt om också socialdemokraterna och vpk hade varit beredda att gå upp till nivån 35 miljoner. Jag tycker ändå att det redan har gjorts en del löftesrika uttalanden i debatten. Om regeringen inte presenterar ordentliga resursförstärkningar i budgetpropositionen, kommer uppenbarligen utbildningsutskottet att se till att det ändå blir mera pengar till de tekniska högskolorna. Det, herr talman, tycker jag är mycket lovande.

Herr talman! I all korthet: Lars Gustafsson tycker att vi yxar till belopp när det gäller undervisningen i svenska för invandrare, och visst kan det vara så att vi är osäkra på det exakta beloppet. Men, Lars Gustafsson, på en punkt var vi helt överens i utskottet, nämligen att det i dag är väldigt långa köer till undervisningen i svenska för invandrare, bl.a. beroende på en ökad flyktingström. Varför skulle vi då inte medverka till att puffa på regeringen och se till att mer pengar kommer fram? Åtminstone mitt förtroende för regeringens allvishet är inte helt obegränsat. Jag tycker det finns all anledning både för utskott och för riksdag att hjälpa regeringen på rätt väg. Därför yrkar jag bifall till reservationen på den här punkten.

Herr talman! Oswald Söderqvist har ställt följande frågor till mig angående Sveriges deltagande i det europeiska forskningssamarbetet EUREKA: 1. Hur bedömer regeringen EUREKA-projektet? 2. Till vilken grad och i vilken omfattning är regeringen beredd att medverka i projektet? 3. Vilka framtida kopplingar kan tänkas mellan EUREKA och SDI? 4. Vilka delar av svenskt näringsliv och vilket åtaganden har regeringen hittills gjort när det gäller EUREKA? 6. Harregeringen kännedom om något motsvarande engagemang från det svenska näringslivets sida? Det var i april i år som Frankrike tog kontakt med övriga EG-stater för att presentera ett förslag att länderna i Västeuropa skulle vidga och förstärka samarbetet på långsiktigt viktiga högteknologiska områden. Det franska initiativet mottogs positivt inom EG-kretsen. Som första land utanför EG-kretsen besökte en fransk delegation Sverige den 19 juni för att sondera det svenska intresset för medverkan. Motsvarande besök gjordes i andra EFTA-länder. Det svenska intresset för EUREKA hänger till stor del samman med att det är ett civilt forskningsinitiativ som hållits öppet för deltagande inte bara från EG-länder utan även från andra teknologiskt avancerade länder som Sverige. Kostnaderna för avancerad forskning och utveckling på högteknologiska områden — telekommunikation, stordator och bioteknik etc. — har nu blivit så höga att små länder som Sverige måste satsa på gemensamma projekt för att kunna möta den internationella konkurrensen främst från Förenta staterna och Japan. Regeringen har därför på ett tidigt stadium deltagit i diskussionerna om EUREKA samt i de två ministerkonferenser som anordnats. Vid den andra konferensen i Hannover i november antogs en deklaration med de principer som skall gälla för det fortsatta EUREKA 3 samarbetet. Detta omfattar förutom de tio EG-länderna, de två nya medlemmarna Spanien och Portugal samt Finland, Norge, Schweiz, Turkiet, Österrike och Sverige. Många områden berörs av samarbete av EUREKA:s karaktär. Vi har därför inom regeringen tillsatt en arbetsgrupp med utrikeshandels-, industrioch utbildningsministrarna under min ledning. En EUREKA-koordinator har också utsetts för att samordna de kontakter som behövs med svensk industri och forskning och med de övriga deltagande länderna. Regeringen har vidare bildat en särskild kontaktgrupp för EUREKA-frågor. I gruppen ingår företrädare för ett tjugotal företag samt Industriförbundet och Ingenjörsvetenskapsakademien liksom styrelsen för teknisk utveckling och televerket. Efter denna allmänna redogörelse för bakgrunden, vill jag ge Oswald Söderqvist följande svar. Med den målsättning som uppställts för EUREKA vill jag närmast karakterisera det som obyråkratiskt och marknadsnära. Det är vidare ett civilt program, vilket på svenskt initiativ klart angivits i den av ministerkonferensen antagna deklarationen. Detta har varit en förutsättning för regeringens beslut att medverka i EUREKA. Beträffande graden och omfattningen av regeringens medverkan vill jag peka på att det är industrin och berörda forskningsorgan som skall samarbeta och ingå överenskommelser om projektsamverkan. Det är således deras uttalade intresse och aktiva engagemang som avgör omfattningen av det svenska deltagandet. Regeringens roll är begränsad till att stödja utbyte av information och främja industrins strävanden att söka projektpartner i Europa. Eftersom EUREKA är inriktat på tillämpad forskning och utveckling uppstår bl.a. frågor om marknadstillträde och upphovsmannarätt för de produkter som utvecklas gemensamt. Här och på andra handelspolitiska områden kan regeringarna göra en insats. Vad avser Oswald Söderqvists tredje fråga om eventuella framtida kopplingar mellan EUREKA och SDI vill jag svara att SDI eller det strategiska försvarsinitiativet rör forskningen kring ett rymdbaserat försvarssystem mot ballistiska missiler, medan EUREKA har till syfte att stimulera samarbetet inom civil högteknologi mellan industrier och forskningsinstitutioner i Europa. Även om SDI ännu blott befinner sig på forskningsstadiet, är det ett militärt projekt som riskerar att leda till en accelererad kapprustning i rymden mellan Förenta Staterna och Sovjetunionen. EUREKA är däremot inriktat på att stärka den europeiska konkurrenskraften på den högteknologiska marknaden i världen. Jag ser alltså inte de kopplingar Oswald Söderqvist frågat efter. Det är ju EUREKA:s uttalade civila syfte som är förutsättningen för Sveriges medverkan. Oswald Söderqvist har vidare frågat vilka svenska företag som kan tänkas vara intresserade av EUREKA, samt om regeringen har kännedom om vilka åtaganden som gjorts från deras sida. Svenska företag har utvecklat ett avancerat kunnande och besitter en stor kompetens på vissa högteknologiska områden. Vi kan således konstatera att de svenska företagsintressena spänner över praktiskt taget alla de i deklarationen prioriterade teknikområdena. I två av de tio projekt som efter Hannoverkonferensen kan ingå i EUREKA har också från svensk sida anmälts aktivt intresse att delta. I enlighet med en procedur som är under utarbetande kommer regeringen även fortsättningsvis att informeras om de samarbetsöverenskommelser som ingås. Eftersom samarbetet ännu är i ett inledande skede är de konkreta åtaganden vad gäller EUREKA som regeringen hittills gjort begränsade. Det är dock av vikt att understryka att Sverige medverkar som likställd part i samarbetet. Regeringen avser att på olika sätt främja industrins och forskningsinstitutionernas engagemang. Bl.a. har vi stött ett förslag från Ingenjörsvetenskapsakademien, som innebär att särskilda tekniksymposier arrangeras för att skapa kontakter mellan olika intressenter i Europa. Bekom regeringens hållning finns en insikt om att Europas teknologiska utveckling kräver ökat industriellt samarbete mellan Europas länder för att de skall kunna bibehålla och helst öka produktiviteten och konkurrensförmågan på världsmarknaden. Det är också en förutsättning för ökad tillväxt i våra ekonomier och för ökad sysselsättning. Vi har redan en tradition av vetenskapligt och industriellt internationellt samarbete i Sverige. EUREKA är ett ytterligare steg i den traditionen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ingvar Carlsson för svaret på min interpellation. Jag tycker dock att det var ett ganska undanglidande och ytligt svar, som inte tar upp de grundläggande problem som jag gärna skulle ha velat få belysta. Självklarheter som att Sverige inte är någon ö i världen och att vi är beroende av internationellt samarbete, speciellt på de högt avancerade områden som det här gäller, behöver vi inte diskutera. Det kan naturligtvis också bli något positivt av detta. Vad som är intressant och oroande och som jag tycker att även regeringen och statsrådet Ingvar Carlsson skulle vara litet oroade för är de samverkande faktorer som alltid finns när man kommer upp på det här planet i forskningen, mellan militära och civila projekt. På den punkten tycker jag att Ingvar Carlsson gör det litet för lätt för sig när han säger i interpellationssvaret att EUREKA kan karakteriseras som obyråkratiskt och marknadsnära och vidare att det är ett civilt program.

I samma artikel står vidare apropå svenska företag: ”Först ut från svensk sida var det lilla Context Vision i Linköping. Det är ett företag med rötter till både FOA i Linköping och högskolan i samma stad. —-—-—- Nu vill företaget ta fram ett nytt bildbehandlingssystem med många tillämpningar ——- I detta finns både civila och militära intressenter.” Jag menar att man inte kan bortse från detta. Ingvar Carlsson säger i det utdelade interpellationssvaret på s. 3: ”Jag ser alltså inte de kopplingar Oswald Söderqvist frågat efter.” Då är man dum, eller också förtiger man medvetet fakta. Det skulle aldrig falla mig in att beteckna Ingvar Carlsson som dum. Alltså förtigs det medvetet fakta om detta samband. Det påminner mig litet grand om den debatt som vi hade för flera år sedan när det gällde kärnkraften. När den debatten pågick som bäst var Ingvar Carlsson en av dem som med emfas förklarade att det inte fanns någon koppling mellan kärnkraft och kärnvapen. I dag är det kanske litet svårare att påstå något sådant. Till yttermera visso ges det bevis för detta samband mellan militär och civil verksamhet genom en intervju som Ingvar Carlsson har gett i Ny Teknik. Han talar där om den svenska flygindustrin, som ju har militära projekt som har gett spinn-off-effekter civilt. Och sedan säger Ingvar Carlsson i den här intervjun. : ”Mot det kan du alltså ställa Japan som exempel. De har drivit fram sin industri utan stora försvarsbeställningar. Idag har deras kunnande bäring för både civilt och militärt bruk.” Det är alltså helt klart att Ingvar Carlsson inser detta samband, fast han inte ville tala om det i svaret. Jag tycker att vi måste ta fatt i detta och inte bara glida förbi problemställningarna och säga att det rör sig om civil verksamhet, utan att närmare se på de samband som finns. Vad vet vi mer om kopplingen mellan EUREKA och SDI? Jo, vi har exempelvis en intervju i ett senare nummer av Ny Teknik med Frankrikes nye försvarsminister Paul Quilés.

Dessa stridsspetsar skall vara klara år 1994.” Detta är alltså sagt av den franske försvarsministern, och Frankrike är den stat som har tagit initiativ till EUREKA-projektet. Jag tycker att allt detta talar för att det finns sådana kopplingar som Ingvar Carlsson i det här interpellationssvaret säger att han inte kan se. Beträffande svenska företagares roll: Som jag har sagt i min interpellation vet vi redan att Pehr Gyllenhammar, denne grå eminens, har uttalat stor sympati för SDI och de följdeffekter som det kan få för svensk industri. Han hart.ex. sagt, också det i ett uttalande i Ny Teknik: ”Eureka är konstruktivt. Bioteknik, nya material, flygoch rymdteknik skulle vara tänkbara områden för Volvo.” Mot den här bakgrunden vill jag fråga: Vill Ingvar Carlsson framhärda i sitt påstående att EUREKA är ett civilt projekt och att det inte finns några kopplingar till SDI? Kan Ingvar Carlsson inte tänka sig ett mer bestämt nationellt handlingssätt i EUREKA-frågan och inte bara överlämna till företagen och Pehr Gyllenhammar att ta initiativ?

Herr talman! Låt mig understryka att min utgångspunkt när jag tar del i den här debatten är något annorlunda än Oswald Söderqvists, även om jag tycker att han har tagit ett gott initiativ, i och med att han har möjliggjort för oss att ha ett kort meningsutbyte här i riksdagen om EUREKA-projektet. Vi tog från moderat sida i januari föregående år initiativ till en ganska bred debatt här i riksdagen om Sveriges samarbete med framför allt Västeuropa. Vi gjorde det inte minst med utgångspunkt i den utveckling som nu är på gång i Europa när det gäller det industriella samarbetet, framför allt kring olika former av högteknologi. Den Europeiska gemenskapen blir alltmer aktiv på dessa områden. Det skapar en oroväckande situation för svensk industri, som riskerar att i framtiden bli isolerad från den utveckling i Västeuropa som den långsiktigt måste kunna anknyta till för att bevara sin konkurrenskraft och förbli basen för svensk välfärdsutveckling. Vi talade bl.a. om de risker som finns när det gäller det s.k. ESPRIT-projektet och Sveriges deltagande eller icke i detta. Sedan dess har EUREKA-projektet tillkommit. Det har inneburit en utomordentligt värdefull möjlighet för Sverige att knyta an till ett vidgat västeuropeiskt industriellt och högteknologiskt samarbete. Projektet ger en bredare västeuropeisk ram för högteknologisamarbete. Det är i viss utsträckning också oberoende av EG och innebär därmed en ny möjlighet för Sverige. Det är en dörr som har öppnats för oss. Det gäller nu att hålla denna dörr öppen och att se till att den också leder in till något som är viktigt och substantiellt och som kan få konkret betydelse för Sverige. Jag tycker att regeringen i allt väsentligt har skött EUREKA-frågan väl. Man har gett ett positivt svar på de propåer som har kommit, deltagit i ministerkonferenserna och sökt ett nära samarbete med industrin. De anmärkningar som jag har att komma med har därför mer karaktären av randanmärkningar. När jag lyssnade på Ingvar Carlssons svar på Oswald Söderqvists interpellation tyckte jag att han tolkade regeringens roll i EUREKA samarbetet i snävaste laget. Ingvar Carlsson sade: ”Regeringens roll är begränsad till att stödja utbyte av information och främja industrins strävanden att söka projektpartner i Europa.” Det är möjligt att man skall betrakta detta som en utlöpare av den litet för snäva syn på det högteknologiska Europasamarbetet som vi tidigare vid några tillfällen har kunnat notera från regeringens sida. Jag tänker på det olyckliga utspel som gjordes i samband med finansieringen av fusionsforskningen inom det s.k. JET-projektet och en del av de lätt illavarslande signaler som vi har fått vad gäller satsningarna på det europeiska rymdsamarbetet. Jag tror, Ingvar Carlsson, att det finns utrymme för en aktivare roll för regeringen. Det känns litet ironiskt för mig att säga detta till en socialdemokratisk regering, men jag bedömer att regeringen skulle kunna vara mer pådrivande och kanske mer konstruktiv när det gäller att skapa nya möjligheter och att uppmana det svenska näringslivet att utnyttja de möjligheter som redan finns. Från statens sida kan man också, på de områden inom högteknologiforskningen där staten har en naturlig roll, ge konkreta bidrag. Det handlar här i mycket hög grad om Sveriges industriella framtid. 16 december 1985 EUREKA kan vara en av de nycklar som vi har när det gäller att skapa en plats för Sverige i det breda internationella samarbete som vi måste delta i för att långsiktigt kunna hävda oss som en högindustriell och högteknologisk nation. I ett sådant samarbete finns det egentligen bara en naturlig samarbetspartner. Det är Västeuropa, dess regeringar, forskningsinstitutioner och företag. Vi får inte lämna någon möda ospard när det gäller att ge Sverige den plats i detta samarbete som Sverige i framtiden måste ha.
Herr talman! Efter Oswald Söderqvists och Carl Bildts inlägg har jag inte mycket att tillägga. Jag har redan i mitt svar konstaterat att jag inte ser någon koppling mellan EUREKA och det strategiska försvarsinitiativet, SDI. EUREKA är alltigenom civilt. Det är grundförutsättningen för den svenska regeringens beslut att medverka. SDI däremot har en klar militär målsättning. Regeringen har i olika sammanhang uttryckt sin oro över de risker som är förbundna med en utsträckning av kapprustningen till rymden. På svenskt initiativ har dessutom de deltagande ministrarna på sina regeringars vägnar särskilt uttalat att EUREKA skall ha en civil karaktär. Det är klart att man i alla sådana här sammanhang kan ha olika definitioner. Man kan självfallet diskutera vad som är ett civilt projekt och vad som är ett projekt för militär användning. Exempelvis utvecklandet av en ny och effektivare lastbil, som alldeles klart är ett helt civilt projekt, kan naturligtvis leda till att lastbilen i framtiden får också en militär användning. Men skulle vi driva sådana definitionsfrågor, då kan vi inte syssla med mycket av teknisk utveckling i vårt land. Jag kan inte tänka mig att Oswald Söderqvist vill dra ut konsekvenserna på det sättet. Jag vill emellertid säga, att om det på någon punkt visar sig att Oswald Söderqvists farhågor skulle vara befogade och att ett EUREKA-projekt skulle ha en militär aspekt, så kommer vi inte att delta i det projektet. EUREKA-samarbetet avser nämligen inte ett enda projekt utan gäller ett antal — förhoppningsvis många — projekt. Om vi skulle bedöma att det i något av dessa finns en militär applikation på det sätt jag här antyder, då deltar alltså inte Sverige i det projektet. Till Carl Bildt vill jag bara säga att jag anser att Sverige har spelat en utomordentligt aktiv roll när det gäller att se till att samarbetet i EUREKA snabbt skulle komma till stånd — jag tror att det har kommit till stånd snabbare än någon annan form av internationellt samarbete. Eftersom vi här ser ett klart svenskt intresse kommer vi att också i fortsättningen ha samma engagemang i frågan. Vi tror nämligen att det är viktigt att Sverige får och aktivt utnyttjar denna möjlighet till ett samarbete med inte minst de teknologiskt avancerade EG-länderna. Vad vi däremot inte tänker oss — och på den punkten har det uppstått ett missförstånd i massmedia — är att genom det här samarbetet upprätta en ny subventioneringsväg för svenska företag. De projekt som skall komma till stånd måste i grunden vara sunda finansiellt sett. De företag som i början av samarbetet kanske hade förhoppningar om att de via de svenska skattebetalarna skulle kunna finansiera den här verksamheten har inte så mycket att hämta i fråga om stöd från regeringens sida. Därmed har jag inte sagt att det inte i något fall, där risktagandet kan vara utomordenligt stort och där projektet har mycket av grundforskningskaraktär, skulle kunna utgå statliga medel, men det är icke en huvudlinje. Det är väl detta som av somliga har uppfattats som ett bristande engagemang. Så vill jag emellertid inte beteckna det, utan det handlar om ansvar när det gäller skattebetalarnas pengar. Företagen i Sverige har nu en så pass hög vinstnivå att de bör kunna finansiera sitt samarbete i EUREKA-projekt med huvudsakligen egna eller lånade medel.
Herr talman! Jag tycker det är litet sorgligt att inte Ingvar Carlsson vill erkänna —i varje fall inte direkt — faran med den koppling som vi ändå måste se i ett sådant här projekt. Mot bakgrund av den franske försvarsministern Paul Quilés uttalanden är det uppenbart att Frankrike, initiativtagaren till projektet, är helt inriktat på att använda det man kan få ut av det här samarbetet också i sitt militära program. Det tycker jag är någonting som vi alla måste ta till oss och erkänna. Däremot är det bra att vi nu har fått höra att man i regeringen verkligen tänker ha uppmärksamheten riktad på en sådan här utveckling och att Sverige inte kommer att delta om något projekt skulle visa sig ha militär anknytning. Jag hälsar detta med tillfredsställelse. Jag vill ytterligare något kommentera frågan om företagen och deras roll i sammanhanget. Det är enligt min mening ganska anmärkningsvärt att den socialdemokratiska regeringen även i det här fallet överlåter åt företagen att sköta och driva kontakterna i samarbetet. I motsats till Carl Bildt tycker jag att det finns anledning att rikta kritik mot detta. I den intervju i Ny Tekik som jag refererade till tidigare säger Ingvar Carlsson, enligt min mening öppenhjärtigt och avslöjande: ”Eureka är i första varvet ett industriprogram som ska betalas av industrin. Vad regeringen gör är att underlätta detta. Vi har devalverat den svenska kronan för att öka industrins konkurrenskraft. Vi har bett löntagarna hålla nere sina lör ekrav för att öka vinsterna, utvecklingstakten och investeringarna i industrin. Ingvar Carlsson säger vidare: ”På sikt kan staten få en roll i detta -—-—.” Varför ”på sikt”, Ingvar Carlsson? Varför inte gripa in och se till att vi får ett nationellt inriktat deltagande i programmet? Varför låta storfinansen, storföretagen, bestämma vad som skall göras? Jag tycker det ligger en uppgivenhet i det som är oroande och som på sikt naturligtvis kommer att leda till att de svenska företagens intressen tar över den svenska nationens intressen, om inte regeringen är villig att och intresserad av att ta tag i detta och styra utvecklingen på ett sätt som är bra för Sverige. Det är inte så, Ingvar Carlsson, att det som är bra för de svenska företagen alltid är bra för Sverige som nation. Det hade varit skönt om man kunde ha fått ett något klarare uttalande — inte bara några ord om att detta får företagen sköta, de får ta ut sina vinster och sedan hoppas vi att det skall gå bra. Jag tror inte att ett parti som vill kalla sig för arbetarrörelsens parti skall föra en sådan politik. Det betyder inte att jag pläderar för subventioner till de svenska företagen. Jag vill att regeringen skall ingripa och styra utvecklingen och inte överlämna det till Pehr Gyllenhammar och andra industriledare i Sverige.
Herr talman! Låt mig inledningsvis bara säga till Ingvar Carlsson att jag inte har några invändningar mot den beskrivning han gav i början på sin replik vad gäller den aktiva roll som regeringen har spelat i fråga om tillkomsten av EUREKA. Jag vill gärna återigen, när jag har möjligheten, passa på att ge regeringen en liten ros, eller vilken typ av blomma det är som uppskattas mest, för den insatsen. Men sedan finns det en mindre skillnad mellan oss när det gäller hur vi skall gå vidare — vad som är statens roll och vad som är näringslivets roll och kanske också angelägenhetsgraden av att så snabbt som möjligt komma så långt som möjligt in i detta högteknologiska samarbete mellan de västeuropeiska länderna. Vi har i dag ett mycket omfattande nationellt program för att stödja forskning och utveckling. När Ingvar Carlsson säger att vi inte skall ha några subventionsinslag till industrin i detta program vill jag bara erinra om att vi har en rik flora av sådana program — administrerade av industridepartementet, STU m.fl. — från det nationella mikroelektronikprogrammet till tekoprogrammet och vad det är i övrigt som har tillkommit under socialdemokratisk och för all del även under borgerlig tid. Dessa pengar finns. Jag tror att en stor del av dessa pengar kan användas bättre för Sveriges framtid, om vi sätter in dem i ett europeiskt sammanhang och i ett europeiskt högteknologisamarbete. Även där finns en naturlig och självklar roll för staten och regeringen. Det gäller rymdsamarbetet, där det inte finns någon annan som kan göra det som staten kan göra. Det gäller en del av det samarbete jag nämnde inom den s.k. COST-ramen, bl.a. JET-projektet på fusionsforskningssidan. Om vi en dag skulle lyckas att komma med i EG:s ESPRIT-samarbete, skall vi komma ihåg att detta är ett samarbete som grundas på hälftenfinansiering mellan näringslivet och mellan de stater som deltar. Det är ett samarbete som kan bli nyckeln till utvecklingen av framtidens västeuropeiska informationsteknologiindustri. Vad det handlar om, Ingvar Carlsson, är sannerligen inte att ge mera pengar till detta. Jag tror att man klarar sig med mindre pengar. Men det handlar om användningen av pengarna, och det handlar långsiktigt om en förskjutning från det nationella — som aldrig kommer att vara tillräckligt — till det europeiska, det nordiska och till det internationella samarbetet. Det är bara i ett internationellt samarbete som Sverige på sikt kan bevara sin ställning som ett högteknologiskt och högindustriellt samhälle. Det är denna insikt som måste vägleda arbetet både med EUREKA och med de andra motsvarande projekt som Sverige kan komma att bli involverat i.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig vilka åtgärder jag anser kan bli aktuella för att minska hindren för ökad koncessionsgivning och ökad konkurrens till fördel för en expansion av flyget och till resenärernas fromma. Görel Bohlin hänvisar i sin fråga till att den liberalisering inom flyget som provats i flera EG-länder och i USA lett till lägre priser och tätare trafik.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 Jag anser det nödvändigt att den svenska koncessionspolitiken grundas på en trafikpolitik som utgår från nationella förutsättningar och värderingar. Grunden för SAS-samarbetet är de skandinaviska ländernas gemensamma önskemål om en tillfredsställande trafikförsörjning till rimliga priser. Med detta följer också vissa förpliktelser gentemot SAS. Koncessionspolitiken måste rimligtvis vara förenlig med önskemålet att koncentrera den samlade insatsen i internationell linjefart till ett bolag med tillräcklig slagkraft för att kunna främja bl.a. svenska trafikintressen. Koncessionsgivning till andra skandinaviska bolag än SAS måste därför avvägas med hänsyn till effekterna för det befintliga linjenätet. Ytterligare ett förhållande som måste beaktas är de uttalade önskemålen om fler direktförbindelser med större europeiska destinationer från i första hand Arlanda och Landvetter. Under senare år har ett antal koncessioner beviljats för trafik till Köpenhamn från ett antal mindre svenska orter. Dessa tillstånd har givits med utgångspunkt i den bedömningen att trafiken lämpligen inte kan matas till Arlanda eller Landvetter. Man måste också väga olika nationella intressen i fråga om trafiken mot gemensamma skandinaviska trafikintressen. Den nuvarande koncessionspolitiken har inte något annat syfte än att tillgodose gemensamma skandinaviska och nationella trafikintressen. Detta medför samtidigt att en bygds intresse, som Görel Bohlin uttrycker det, måste avvägas mot andra mera Övergripande intressen. Jag kan inte med hänsyn till utvecklingen av flygpriser och trafikutbud dra den generella slutsatsen att en ökad konkurrens och avregleringar är nödvändiga förutsättningar för en fortsatt expansion av flyget. Jag ser heller inte något skäl för en omläggning av luftfartspolitiken på grund av de kapacitetsproblem på Arlanda flygplats som Görel Bohlin hänvisar till. Avslutningsvis vill jag nämna att de skandinaviska trafikministrarna uppdragit åt en ämbetsmannagrupp att redovisa konsekvenserna av möjliga förändringar i koncessionspolitiken.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Min utgångspunkt är att vi båda har ett stort engagemang för flygets utveckling. Men min övertygelse att konkurrens och därmed även prispress leder till fler resenärer och har en positiv betydelse för flygets utveckling tycks kommunikationsministern ställa sig tveksam till. Jag menar — teorierna är förstås inte mina, men de finns tillämpade för studium — att en sund konkurrens på lika villkor leder till att man i flygbolag tvingas effektivisera verksamheten och tänka efter. Man måste fråga sig om servicen är vad kunderna efterfrågar, om uppläggningen av verksamheten är den rätta osv. I flera EG-länder går man nu in för en avreglering. Och på senare år har vi i Sverige fått en ökad konkurrens framför allt på inrikesflygets område. Det s.k. regionalflyget har växt till med stor hastighet. Primärnätet matas i allt större utsträckning med passagerare som flygs med olika små flygbolag. Detta har betytt en ökad reseandeström, en ny typ av resenärer och, inte minst, en utveckling av resandet från områden i landet där det är besvärligt med kommunikationerna — t.ex. Sveg och Kramfors. Detta har också medfört ett uppsving för näringslivet i de delar av landet där avståndet till storstäderna, framför allt till Helsingfors, är stort. Utvecklingen har skett successivt. Förre kommunikationsministern Curt Boström har både handlat och uttalat sig i positiv riktning, till förmån för en ökad konkurrens framför allt när det gäller inrikesnätet. De koncessionsansökningar som i somras avslogs av regeringen gällde såväl gränsöverskridande sträckor som sträckor inom landet. Samtliga ansökningar har avslagits, trots att luftfartsverket med hänvisning till väl redovisade undersökningar och motiv föreslagit tillstyrkan. Man kan undra varför. Detta överensstämmer ju inte heller med Curt Boströms tidigare uttalanden, t.ex. i budgetpropositionen. I luftfartsverkets bedömning av möjligheterna att ge tillstånd har vägts resandeunderlag, andra resmöjligheter och kapacitetsutnyttjandet vid andra berörda flygplatser. Det kan inte hjälpas, kommunikationsministern, men i flera av dessa fall går besluten helt emot bygdens intresse, och egentligen också emot strävan till en utveckling av flyget, dvs. de övergripande intressen som statsrådet åberopar. En positiv inställning till ytterligare koncessioner kan medföra ett totalt sett ökat flygresande, en ökad volym. Många människor som tidigare inte har flugit särskilt frekvent blir nu de nya flygresenärerna. Linjerna Karlstad-Köpenhamn, Trollhättan-Köpenhamn eller Halmstad-Köpenhamn betyder med all säkerhet att viss del av resenärerna tillförs SAS-nätet från Köpenhamn, varför motivet att SAS skulle åderlåtas på trafik förefaller ganska obegripligt. Jag vill påminna statsrådet Hulterström om en gemensam skrivelse till SAS som de svenska och norska trafikministrarna avgav i slutet av 1980 med en önskan om ett bättre utnyttjande av svenska flygplatser. I detta sammanhang vill jag återkomma till Arlanda flygplats. Arlanda har kapacitetsproblem. Redan när inrikesflyget fördes över dit uppnåddes vissa tider en kapacitetsgräns, bl.a. beroende på blandningen av stora och små plan. Efter tillkomsten av Inrikes 2 har trängselproblemen på marken lättat, men inte vid start och landningar. Arlanda har nu årligen fler flygplansrörelser än Kastrup. Att en stor del av planen är av mindre typ gör inte problemen mindre — tvärtom. Det är de små planen som är hindrande, men de kräver samma service som de stora. Att ta hänsyn till realiteter innebär därför inte alls någon omläggning av luftfartspolitiken, som kommunikationsministern tycks mena i sitt svar. På min fråga om hur kommunikationsministern avser att minska hindren för ökad koncessionsgivning har jag egentligen inte fått något svar alls. Hindren för ökad koncessionsgivning var ju, enligt pressmeddelandet från kommunikationsdepartementet den 28 juni, dels åderlåtning av resenärer till SAS, dels pilotbrist. Resonemanget om åderlåtningen av SAS tror jag inte på, som jag nyss har sagt, i de här aktuella fallen. Det skulle vara intressant att höra kommunikationsministerns syn på pilotbristen — och vad skall man göra åt den? En annan fråga gäller den liberalisering av flyget som pågår i Europa. Den kommer att leda till ett tryck mot liberalisering även i Skandinavien, och i Norge arbetar man medvetet för en liberalisering. Vore det inte klokt och välbetänkt om vi i Sverige intog samma hållning som man gör i Europa i övrigt?
Herr talman! När man lyssnar på kommunikationsministern får man dess värre intryck av att han tar för lätt på denna fråga. Runt om i världen pågår det i dag en intensiv luftfartspolitisk debatt, som i de flesta fall syftar till en ökad liberalisering. Det är emellertid inte, herr talman, bara en debatt, utan den har lett till en rad konkreta resultat, t.ex. i USA. Jag kan här, herr talman, referera vad IATA har sagt. IATA är de reguljära flygbolagens organisation, och där har man från början varit mycket kritisk till en liberalisering. I sin utvärdering, som kom i år, av vad som har hänt i USA säger man följande: De amerikanska konsumenterna har otvivelaktigt haft glädje från en rad synpunkter av den ökade konkurrensen som uppstod efter avregleringen som skedde 1978. Det är alltså flygbolagens egen organisation som nu gör detta konstaterande. I Europa, herr talman, pågår också en intensiv utveckling. En rad länder har slutit bilaterala avtal, som är mycket liberala. EG-kommissionen har i sitt s.k. second memorandum gått mycket långt när det gäller att förorda en liberalisering. I våra nordiska grannländer Norge och Danmark pågår också en mycket intensiv debatt. I Sverige däremot läser kommunikationsministern upp ett svar där han väjer för i stort sett alla problem och vilket innehåller tvivelaktiga påståenden, t.ex. när det gäller prisfrågorna. Vi ligger i absolut världstopp vad gäller priser, både inom Sverige och till och från Sverige. Det förvånar mig mycket att det i Sverige inte förs en mera aktiv luftfartspolitisk debatt och att det svenska kommunikationsdepartementet inte tar del i denna debatt utan mer eller mindre utgår från att så som det har varit skall det bli också i fortsättningen. Jag har, herr talman, haft förmånen att i nästan tio år tjänstgöra som 16 december 1985 Europarådets luftfartsrapportör på området. Jag kan konstatera att det i Europarådet har rått en mycket stor enighet om att få till stånd en, låt mig gärna kalla det försiktig, liberalisering. Jag tillhör inte dem som tror att en likadan utveckling som den amerikanska är möjlig att få i Sverige eller i Skandinavien. Jag medger att det råder skilda förutsättningar, men att det skulle vara helt omöjligt att få till stånd någon form av liberalisering kan jag inte skriva under på. Jag skulle rekommendera statsrådet och hans medarbetare att läsa den resolution som så gott som enhälligt antogs av Europarådet vid dess session i april i år och som i tio punkter kommer med konkreta förslag till hur man skall försöka uppnå en balans mellan de fördelar som naturligtvis finns med ett koncessionssystem och de fördelar som finns med en total frihet i luften. När det gäller de regionala förbindelserna avslog regeringen i ett par fall, trots luftfartsverkets tillstyrkan, den 28 juni förslag om förbättrade förbindelser t.ex. mellan Jönköping och Oslo. Den här frågan är nu anmäld till konstitutionsutskottet för dechargegranskning på grund av det sätt beslutet kom till på. Jag skall inte föregripa den debatten.

Jag tillhör dem som anser att vi självfallet måste slå vakt om SAS. SAS-samarbetet innebär en rad viktiga fördelar. Men jag tror också att det ligger i SAS intresse att vi är med på den utveckling som sker och att vi ser till att vi inte blir tagna på sängen om några år. Händer det, herr talman, kommer SAS att då ställas inför fullbordat faktum när det gäller andra länders sätt att hantera oss, och jag vet att det finns länder som kommer att vara mycket bestämda när det gäller att hävda sina intressen visavi de skandinaviska.

Herr talman! Jag tror att man hamnar fel om man tar det som hänt i USA till utgångspunkt för hur vi skulle kunna genomföra en liberalisering av luftfartspolitiken i Sverige och i Skandinavien. Det är inte jämförbara förhållanden. Det är antagligen på det viset som Anders Björck säger att den här politiken i USA har lett till prissänkningar på vissa trafikstinna linjer. Men det är uppenbart att den också har lett till mycket kraftiga prishöjningar på andra linjer och att man i vissa fall har upphört helt och hållet med att upprätthålla trafik där underlaget inte har ansetts tillräckligt. Det är ungefär samma utveckling, fast kanske med litet svårare konsekvenser, man skulle kunna befara i vårt land om inte de här frågorna bedömdes med en viss försiktighet. Jag känner mig inte alls övertygad om att det exempelvis här i riksdagen skulle finnas gehör för en utveckling där man i och för sig kanske skulle kunna uppnå vissa prissänkningar på de mest trafiktäta linjerna, exempelvis mellan Helsingfors och Göteborg samt Helsingfors och Malmö, om den ledde till att man fick svårigheter med trafiken på andra håll ute i — Prot. 1985/86:52 regionerna. Det är egentligen det som är den övergripande utgångspunkten 16 december 1985 för de diskussioner om detta som har förts. Sr EE ärar He Som part i det skandinaviska luftfartssamarbetet måste vi väga både =. regionala intressen och de specifika nationella önskemål som vi kan ha mot inomflyget gemensamma skandinaviska intressen. Det måste finnas en gemensam grundsyn mellan de skandinaviska länderna när det gäller bl.a. koncessionsfrågorna. Det faktum att det finns önskemål om nya koncessioner även inom de övriga skandinaviska länderna måste naturligtvis beaktas, så att man så långt det är möjligt får en helhetssyn på de här frågorna. Det är inte fråga om någon fastlåsning så att man inte skall bevilja eller kunna diskutera nya koncessioner. Som jag sade i mitt svar har det nyligen tillsatts en grupp som skall se över koncessionspolitiken för att bedöma hur man skall kunna möta exempelvis de norska önskemål som förts fram och i det perspektivet också bedöma de intressen vi kan ha från svensk sida att bevilja nya koncessioner. Med våra geografiska förutsättningar och bosättningsmönster måste vi vara försiktiga om vi skall bevara SAS-samarbetet till ett rimligt pris. Den övergripande målsättningen bör vi stå fast vid och ha en grundläggande enighet kring. Görel Bohlin frågar vad man skall göra åt pilotbristen. Ja, den närmaste lösningen är väl att utbilda fler piloter. Vi kan inte nonchalera pilotbristen. Det vore bra om utvecklingen ginge i den riktningen att pilotbristen inte skulle utgöra någon hämmande faktor, men såvitt jag förstått anser flygvapenchefen att detta fortfarande är ett svårlöst problem som man inte kan bortse ifrån i sammanhanget. Vi får se till att utbilda fler piloter för att så småningom komma ifrån detta problem. Det var dessa kommentarer jag ville göra till de båda föregående inläggen.

Herr talman! Det är inte enbart i USA som det finns exempel på avreglering, det finns också inom Europa. Som Anders Björck sade här alldeles nyss finns det överenskommelser som går ut på att åstadkomma en ökad liberalisering inom de europeiska länderna. Om det blir en ökad liberalisering inom Europa, framför allt inom EG, kommer det att utgöra ett tryck på Sverige. Vi kommer alltså inte undan. Därför är det bättre att vi tänker oss in i den situationen och redan nu börjar genomföra en försiktig liberalisering, som kommunikationsministern själv talade om. Exemplen från i somras är emellertid knappast exempel på någon försiktig liberalisering, tvärtom. Det var ju ett stopp för koncessioner. Kommunikationsministern tvivlade på att det skulle finnas gehör i riksdagen för en liberalisering, men jag är alldeles övertygad om att det finns ett sådant gehör. En ökad liberalisering leder till ett ökat flygande och bättre kommunikationer för olika delar av landet. Så det borde finnas ett gehör för en ökad liberalisering inom riksdagen. Jag tror också att SAS behöver konkurrens. Som jag sade tidigare kommer man dessutom inte undan den. Den berömda SAS-servicen har på sistone kritiserats ordentligt och det med rätta. Det har varit åtskilliga inställda turer och förseningar, och t.ex. många av riksdagsledamöterna har kommit för 15 sent därför att turerna från olika delar av landet blivit inställda. Det kan vara tillfälligheter, men jag tror att det är nyttigt med konkurrens. Vad beträffar frågan om pilotutbildningen lät det på kommunikationsministern som om den nuvarande pilotutbildningen vid trafikflyghögskolan skulle inverka på utbildningen av flygvapnets piloter. Det behöver den inte göra längre eftersom man har den civila trafikflygutbildningen. Det märkliga är att samtidigt som SAS behöver piloter och i avtal har gått med på att bidra med lärarkrafter, har intagningen i år måst halveras från 30 till 15 på grund av att just SAS har dragit tillbaka sin medverkan beträffande lärarkrafter. Jag hörde en ung man, som var ganska förtvivlad, berätta om att han hade antagits som en av de 30 men fått återbud, och det återbudet var för gott. Samtidigt startar man nya tester av 2 000 sökande. Det är ett dåligt utnyttjande av resurser och det är också orätt mot de unga människor som söker sig till trafikflygarutbildningen.

Herr talman! Jag tycker att det är positivt att kommunikationsministern säger att det inte är fråga om någon fastlåsning. En sådan vore olycklig. Skulle man låsa fast sig vid den nuvarande luftfartspolitiken på alla punkter, kommer man sedan att tvingas till förändringar på grund av den utveckling som sker i vår omvärld — det är jag övertygad om. Görel Bohlin nämnde att en liberalisering är på gång i Europa. Jag kan nämna att man i Storbritannien, Nederländerna, Luxemburg och en del andra länder nu är i färd med att utforma en ny luftfartspolitik. Man håller också på att introducera ett system med priszoner i Europa motsvarande det system som finns för Nordatlanten. Inom EG pågår nu en intensiv diskussion om huruvida Romfördraget, med dess regler om konkurrensbegränsning, är applicerbart också på luftfartspolitiken. Denna fråga har ännu inte avgjorts i domstolen. Skulle det bli så att man anser att Romfördraget är tillämpligt, får det stora konsekvenser även för SAS-samarbetet genom att Danmark ju är medlem i detta samarbete och samtidigt ingår i EG. Inte heller jag anser att det som har hänt i USA är någon lämplig utgångspunkt. Men jag kan inte instämma i den beskrivning som kommunikationsministern gav av utvecklingen där. Jag hänvisar till IATA:s utvärderingsrapport från juni i år och till den mycket noggranna studie som på Europarådets uppdrag har gjorts av professor P.P.C. Haanappel från McGill University i Montreal. I denna studie har man noga tittat på vad som verkligen har hänt, och kommit fram till andra slutsatser än dem som kommunikationsministern redovisade. Jag tycker också att det är viktigt att vi försöker få en gemensam grundsyn på det här området, inte bara i Skandinavien utan också i Europa. Sanningen är emellertid den att Sverige i dag knappast delar den gemensamma grundsyn som håller på att växa fram. Det är faktiskt vi som är ganska udda, inte de övriga. Det är, herr talman, i och för sig inget ovanligt att man från svensk sida tror att man delar den allmänna synen men att man i själva verket är udda. Detta gäller även i detta fall. Får jag avslutningsvis säga att det vore utmärkt om den ämbetsmannagrupp som skall studera de här frågorna började med att göra en utvärdering av hur det nuvarande systemet med koncessioner har fungerat på senare tid. Prot. 1985/86:52 Detta bör man göra innan man lägger fast och låser sig för en luftfartspolitik, 16 december 1985 somi praktiken kommer att gälla till år 2010. Det är en avsevärd tidrymd som > 3 Kd ä äl Om ökad konkurrens vi nu diskuterar när det gäller de nya koncessionerna.
Herr talman! Det är bra om vi kan ha som gemensam utgångspunkt att det som hänt i USA inte utan vidare kan överföras till skandinaviska förhållanden. När Anders Björck åberopar en IATA-rapport, kan jag å andra sidan åberopa ett anförande av Internationella transportfederationens president som hölls här i Helsingfors ganska nyligen. Med hänvisning till de konsekvenser som uppstått för vissa delar av USA varnade han för att föra över den amerikanska utvecklingen och låta den sprida sig till Europa. Denna fråga kan vi kanske återkomma till i en senare debatt. Det är ju, som jag sade tidigare, inte svårt att föreställa sig att det finns intresse för att konkurrera på de tunga inrikeslinjerna. Det intresset finns, och det är säkert stort och inte svårt att mana fram. Men vem är det som tar ansvaret för de trafiksvaga linjerna? Är det staten som skall göra det? Detta är en fråga som man i det här sammanhanget måste tänka igenom innan man på något mera radikalt sätt lägger om den luftfartspolitik som vi har och blir generös med att bevilja nya koncessioner. Det är meningen att vi skall få dessa frågor belysta. Jag är inte så övertygad om att exempelvis näringslivsrepresentanter som har inflytande över och medverkar i SAS-samarbetet är inne på riktigt samma linje som den som Anders Björck och Görel Bohlin företräder i den här debatten. Men det får vi som sagt tillfälle att återkomma till i vår, när ämbetsmannakommittén har gått igenom de koncessionsansökningar som föreligger och de som kan väntas komma under den närmaste tiden.
Herr talman! Både Anders Björck och jag har förfäktat att Sverige skulle behöva en försiktig liberalisering. Jämförelsen med USA tog vi som utgångspunkt för att beskriva att det pågår en liberalisering. Däremot tror ingen av oss på en liberalisering av den arten. Man skall emellertid inte bortse från att vi kommer att utsättas för ett tryck från framför allt det övriga Europa. Därför är, som jag bedömer det, en liberalisering nödvändig. Jag hoppas att den ämbetsmannagrupp som alltså skall redovisa konsekvenserna av möjliga förändringar i koncessionspolitiken också försöker bedöma den utveckling som kan tänkas ske i Europa. Vad beträffar de trafiksvaga linjerna, för vilka vi fått en ökad koncessionsgivning i Sverige, förhåller det sig ändå så att de bolag som har sökt koncession själva har bedömt sina möjligheter att hävda sig. Om bedömningen har visat att det finns ett tillräckligt ekonomiskt underlag och ett tillräckligt reseunderlag har koncession givits. Jag tycker att man skall ge utrymme för marknadsekonomin även på detta område. Låt mig framföra en sista synpunkt på pilotutbildningen, som jag inte hann med i mitt senaste inlägg från talarstolen. Det finns faktiskt möjlighet att låt 17 mig säga accelerera pilotutbildningen genom att utnyttja privata skolor. Det finns utmärkta sådana, exempelvis på Bromma. Om man kompletterade testerna för intagning till trafikflyghögskolan vid Sturup och fick föra över en del av elevmaterialet från dessa tester till privat utbildning, då skulle man snabbt få fram piloter. Den utbildningen skulle då leda till att såväl SAS som andra flygbolag snabbt tillfördes piloter utan att flygvapnet skulle återlåtas på sitt pilotmaterial.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om jag vid utformningen av en eventuell proposition med anledning av arkeologiutredningens betänkande ”Fornlämningar och exploatering”, kan tänka mig att ta hänsyn till de omständigheter som framkommit i samband med vissa exploateringar i Sigtuna. Görel Bohlin har också frågat om jag är beredd att acceptera att staten har ett kostnadsansvar vid utgrävningar av riksintresse samt om jag kan ange var gränsen för ett sådant kostnadsansvar bör ligga. Jag vill börja med att besvara den andra frågan, om utgrävningar av riksintresse. Arkeologiutredningen har här anfört att det är ett nationellt intresse att fornlämningarna bevaras. Utredningen anför dock att det däremot inte generellt sett är något nationellt intresse att låta ta bort fornlämningarna. Den för vars skull fornlämningen måste tas bort bör därför bekosta den arkeologiska undersökningen, menar utredningen. Denna utredningens ståndpunkt står i överensstämmelse med de utredningsdirektiv som lämnats av dåvarande regeringen i juni 1982. Jag har som svar på tidigare frågor om utredningen angivit att jag anslutit mig till direktivens syn på utredningsarbetet. Jag anser inte att det är lämpligt att söka urskilja någon kategori arkeologiska undersökningar som i kostnadshänseende bör särbehandlas med hänvisning till begreppet riksintresse. Regeringens uppfattning om statens ansvar för bl.a. kulturminnesvårdens riksintressen, såsom de angetts i arbetet med den fysiska riksplaneringen, framgår av förslagen till ny planoch bygglag resp. förslaget till lag om hushållning med naturresurser. Förslagen innebär bl.a. att regeringen kan förelägga kommunen att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser om det behövs för att tillgodose ett riksintresse. Staten föreslås bli skyldig att ersätta kommunen dess kostnader för ersättningar eller inlösen som kan uppkomma vid ett sådant föreläggande. Regeringen har inte för avsikt att lägga fram några ytterligare förslag om särskilt ansvar för arkeologiska undersökningskostnader för utgrävningar inom områden av riksintresse. Görel Bohlins första fråga, om min beredvillighet att ta hänsyn till olika omständigheter kring finansieringen av olika undersökningar, vill jag besvara med att regeringen söker beakta alla relevanta omständigheter i fråga om kostnader för arkeologiska undersökningar. Det gäller sålunda även erfarenheterna från Sigtuna. Jag är dock inte beredd att nu redovisa några slutsatser med anledning av de av Görel Bohlin åberopade exemplen. Planförslaget över kvarteret Nunnan har överklagats och bereds för närvarande inom bostadsdepartementet. Jag räknar inte med att några förslag med anledning av arkeologiutredningens betänkande kommer att föreläggas riksdagen under innevarande budgetår. Det är dock min ambition att behandla frågan i en proposition under mandatperioden. Jag räknar därvid inte med förslag från regeringen om att ändra fornminneslagens huvudprincip om att kostnadsansvaret vilar på den som vill ta bort fornlämningen. Däremot kan särskilda hänsyn i vissa fall behöva tas för att underlätta finansieringen av angelägna byggnadsföretag.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret på min interpellation. Av svaret på interpellationen kan jag uttolka en beredvillighet att praktiska erfarenheter från särskilt kulturminnestäta kommuner vägs in vid utformningen av en eventuell proposition i frågan, att ingen ändring i förhållande till nuvarande principer beträffande kostnadsansvarsfördelningen är att vänta, men att särskilda hänsyn kan behöva tas för att underlätta finansieringen av angelägna byggnadsföretag. Vissa kostnadslättnader för arbetsföretagen kan skönjas om förslagen i arkeologiutredningen förverkligas. Således föreslås att den nuvarande uppdelningen av prövningen av ett ärende skall ändras och läggas på endast eniinstans, länsstyrelsen. Det skulle innebära att det går bättre att bedöma de ekonomiska möjligheterna att genomföra ett byggprojekt. Vidare föreslås för bostadsbyggande ett smidigare system för finansiering som kan innebära kostnadslättnader. Utredningen föreslår också hel eller partiell kostnadsbefrielse där laglig skyldighet eller tvingande omständigheter att vidta anläggningsåtgärder kan medföra att arkelogiska undersökningar görs, t.ex. vid anläggande eller reparation av vattenoch avloppsledningar. För en stad av Sigtunas karaktär är detta ett välkommet förslag, eftersom inga kartor över ledningssystemet finns som stämmer. Ledningarna är i utomordentligt dåligt skick, och i maximal omfattning måste de läggas om i centrala staden. Då får man i stor utsträckning lov att söka efter ledningarna. För en sträcka på 60 m i Laurentii gränd kostade ledningsomläggning och arkeologiska utgrävningar för några år sedan över 800 000 kr. Jag kan således konstatera att utredningen kommer med en hel del positiva förslag, även om de inte är så värst radikala. I princip delar jag statsrådets uppfattning, som framfördes till mig i en frågedebatt förra året, nämligen att vi bär ett gemensamt ansvar för vårt kulturarv. Detta innebär emellertid inte att inte vissa byggnadsföretag, vissa miljöer och viss arkeologisk forskning har ren karaktär av riksintresse och att vårt gemensamma ansvar borde bäras på så sätt att staten tar ansvar för att hjälpa betungade kommuner eller enskilda så att arkeologisk forskning kommer till stånd. Beträffande forskningen är det för närvarande så att forskarna oftast inte är initiativtagare till arkeologiska utgrävningar utan får ta det som bjuds. Tyvärr kommer man då inte åt de verkligt intressanta objekten, eftersom kommuner och andra byggherrar undviker att bygga där utgrävningar kan bli aktuella. I fallet Sigtuna försökte man få ned kostnaderna för de dyra och omfattande utgrävningarna vid kvarteren Kyrkolunden och Trädgårdsmästaren genom att lägga ihop flera projekt, vilket ledde till ett otympligt stort utbyggnadsförslag som inte alls var lämpligt i Sigtunamiljön. Den grundläggningsmetod man förordar, en betongplatta på pålar, innebär att byggnationen höjs i förhållande till gatunivån på ett egendomligt sätt. Dessutom lägger man ju lock över kunskaper om våra förfäders levnadsmönster. I besvär som anförts från riksantikvarieämbetet beträffande kvarteret Nunnan anför riksantikvarien i ett långt avsnitt behovet av forskning kring det material som kan komma fram i samband med utgrävningar m.m. i Sigtuna, och han säger bl.a. ”att materialet från Sigtuna kan ge oss kunskap om ett skede i landets historia som vi vet ganska litet om”. Riksantikvarien påminner i sin skrivelse också om den genomgång som ämbetet företog av landets mest värdefulla kulturmiljöer där Sigtuna såsom miljö betecknades vara av riksintresse för kulturminnesvården. 1. Delar kulturministern uppfattningen att forskning och arkeologiska utgrävningar i Sigtuna är av stort värde och bör ske nu? 2. Delar kulturministern uppfattningen att Sigtuna har ett riksintresse för kulturminnesvården?
Herr talman! Görel Bohlin och jag är på de allra flesta punkter överens i vår bedömning av värdet av de fornminnen som är föremål för interpellationen. Jag vill gärna här understryka samstämmigheten i uppfattningen när det gäller behov av och önskemål om tillvaratagande av det som hör till vårt kulturarv. Arkeologiutredningen har föreslagit att man i vissa sammanhang skall kunna få lån för att bära de kostnader som det handlar om. Nu anför Görel Bohlin att det uppstår vissa problem ibland. Arkeologerna kommer inte åt intressanta projekt, eftersom det finns byggherrar och markägare som inte är beredda att exploatera — och materialet kan då inte ställas till förfogande. Det är naturligtvis i och för sig ett problem som skulle kunna vara besvärligt, men jag tror att problemets svårighet är något överskattat. Grundläggande är ju ändå att de fornlämningar vi talar om finns kvar också när de är outgrävda. Vi behöver för närvarande inte, när det gäller att bedriva arkeologisk forskning, gräva mer än vad vi gör för att få tillräckligt material att forska kring. Det finns alltså ganska mycket material tillgängligt. Det är heller inte givet att man på en gång behöver gräva ut allting. Det finns faktiskt praktiska motiv som talar för att en utgrävning, som tar en viss tid och där man under skilda perioder tar fram fornminnen, har värden i sig. Det är inte bara genom att man tillför statliga pengar och gör en totalutgräv — Prot. 1985/86:52 ning en gång för alla som man når det största vetenskapliga resultatet. Jag 16 december 1985 tror alltså att det finns anledning att marginellt peka på detta - och dt får ZH - Om kostnadsansvaret vara svar på den sista frågan i Görel Bohlins anförande. gj : Jag vill, herr talman, understryka värdet av den enighet som vi ändå förvissa arkeologiska utgrävningar redovisar, och jag är mycket tacksam för att Görel Bohlin har ställt denna interpellation, så att vi fick tillfälle att här i kammaren dokumentera denna enighet i synen på värdet av fornminnesvård.
Herr talman! Riksantikvarien underströk i sitt yttrande att just Sigtuna var av mycket stort intresse och att vi visste litet om den period som det här var fråga om. Det är mycket viktigt, menade han, att vi får en forskning kring sättet att leva under denna period då staden Sigtuna var som mest aktiv. Det var en mycket intressant miljö när Sigtuna var biskopssäte och säte för en kung, när många människor levde och verkade i staden. Om forskning och utgrävningar har ett stort värde — vilket vi ju är överens om, i varje fall när det gäller forskning — så måste det finnas ett system som underlättar eller förhindrar forskning, dvs. lagstiftning och bidrag skall utformas på ett sådant sätt att den forskning som anses viktig uppmuntras och får stöd. Om man bygger på det sätt som planeras i Sigtuna, men som jag hoppas blir ändrat, så kommer ingen forskning till förrän om flera hundra år, och då har vi ingen glädje av den, i varje fall inte vi som lever nu — såvida inte den tekniska utvecklingen leder till andra forskningsmetoder än utgrävningar. Statsrådet antydde ju att detta skulle kunna tänkas. Om man å andra sidan tycker att fornlämningarna ligger bra där de ligger till vidare för hundratalet år, så undrar jag hur man från statens sida skall bevaka sitt intresse av att den omvittnat värdefulla Sigtunamiljön bevaras, om man inte gör det attraktivare att utforma byggnationen på ett småskaligt och för staden passande sätt. Det har nu visat sig att det var mer lönande att klumpa ihop byggnationen och slippa utgrävningarna, i den i och för sig legitima avsikten att få ner kostnaderna. En liten fråga vill jag till slut ställa till statsrådet. I svaret står det att särskilda hänsyn i vissa fall skall kunna tas för att underlätta finansieringen. Kan det möjligtvis inrymma särskilda hänsyn till Sigtunas ambitioner numera i fråga om utformningen av planerna för Sigtunas stadskärna, om den utformningen medför en ekonomiskt stor kostnad, en ytterligare belastning i förhållande till de beräkningar som tidigare har gjorts?
Herr talman! Den sista frågan kan jag i dag inte svara på direkt. Som jag sade i mitt svar kommer reglerna för arkeologiska utgrävningar att behandlas i en proposition som jag räknar med att lägga fram under mandatperioden. Då blir det tillfälle att redovisa svar även på den frågan. Sigtuna är naturligtvis ett gott exempel på en stad som har oändligt många fornminnen. Redan av det skälet finns det alltså anledning att diskutera begreppet särskilda hänsyn. Det finns alltså en grund för att pröva den frågan. Därutöver vill jag emellertid inte göra några närmare kommentarer. 2 Görel Bohlin beskriver Sigtuna som en gammal anrik kungastad med 16 december 1985 många fornminnen. Så småningom kommer naturligtvis det moderna Sigtuna med dess befolkning av kanske fler flygkaptener än kungar att lämna bidrag till kommande generationers fornminnesforskning, och vi skall se till att vi möjliggör också det.

Herr talman! Lars Ahlström har frågat mig i vilken utsträckning jag är beredd att medverka till förverkligandet av planerna att starta ett varvsmuseum i Göteborg. Frågan om att skapa ett varvsmuseum i Göteborg har vid olika tillfällen aktualiserats. Bl.a. har flera motioner under de senaste åren väckts i riksdagen. Vid samtliga tillfällen har riksdagen avslagit förslagen bl.a. med motiveringen att ett varvsmuseum är ett mycket omfattande projekt och att frågan noga bör penetreras. Fastän frågan diskuterats länge finns ännu inte något konkret förslag som kommunstyrelsen i Göteborg har ställt sig bakom. Förverkligandet av ett varvsmuseum är ett projekt som sannolikt kräver stora ekonomiska insatser. Det är därför nödvändigt att olika finansieringssätt prövas. Jag kan i detta sammanhang påminna om att när det gällt att skapa ett lantbruksmuseum på Julita gård har olika branschintressenter samt regionala och lokala myndigheter förklarat sig villiga att svara för såväl uppbyggnaden som driften av museet. Jag förutsätter att kommunstyrelsen i Göteborg överväger sådana alternativ vid beredningen av frågan om ett varvsmuseum.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengt Göransson för svaret, men det gör mig besviken. Sedan 1978, då Svenska Varv genom Bengt Tengroth startade projektet Svensk varvsindustri i Göteborg har framstående professorer vid Göteborgs universitet, museichefer, medarbetare från de fackliga organisationerna vid varven och företagen arbetat på ett förslag till hur ett varvsmuseum skulle kunna se ut. Deras värdefulla och bestående kulturella insatser har dokumenterats i flera omgångar. I december 1979 kom ”Varvsmuseum i Göteborg”, en 50-sidig skrift där man under 13 rubriker beskriver hur ett fullständigt varvsmuseum kan se ut. Där finns också en kostnadsbeskrivning. Denna utredning leddes av museigruppen under ordförandeskap av sjöfartsmuseets chef Göran Sundström. År 1980 utgav Svenska Varv skriften ”Ett varvsmuseum? Ett svenskt varvshistoriskt centrum?” Den slutar med följande sammanfattning: ”1 Ett varvsmuseum är omistligt.

Den utmynnar i det förslag jag citerade som avslutning på min interpellation. Av det ovan sagda torde framgå att det inte är fråga om något lokalt bygdemuseum, utan det är fråga om att skapa världens enda varvsmuseum i autentisk miljö. Vi har här en möjlighet att till eftervärlden spara historien om industrins framväxt och utveckling även sedd ur den anställdes förhållanden. Vi talar ofta om att museiverksamheten måste förnyas. Museerna måste göras mer levande och specialutställningar ordnas för att locka allmänheten till fler besök. Museerna får aldrig bli enbart förvaringsrum för insamlat material, som endast beskådas av skolklasser under skoltid. Ett varvsmuseum enligt Göteborgsmodellen skulle innebära en förnyelse därvidlag. Innehållet utformas så att det blir värdefullt både för en bred allmänhet och för en initierad yrkeskår. Genom att ge utrymme för mer djupgående studier av sociala, fackligt politiska och tekniska förhållanden verkar museet inte endast för kännedom om tidigare förhållanden utan även för ett fortsatt utvecklingsarbete. Kulturministerns svar vittnar, tycks det mig, om att han ej tillräckligt satt sig in i ärendet. Jag upprepar min fråga: Är statsrådet beredd att aktivt medverka till att vi kommer ur det dödläge, i vilket frågan om ett varvsmuseum hamnat?
Herr talman! Jag besvarar den sista frågan först. Det har tillkommit ett mycket stort antal museer med statligt bidrag. Under perioden från 1974 har länsmuseiorganisationen byggts upp i landet så att vi nu har ett länsmuseum i alla våra län. Förra våren invigdes ett länsmuseum i Uddevalla, som är ett av de främsta i fråga om utformning och verksamhet. Därutöver har under de senaste åren tillkommit ett statligt bidrag till ett arbetets museum i Norrköping, till vilket staten emellertid inte är initiativtagare och där stat eller län/landsting inte är huvudman. Det är en särskild stiftelse som har fått ett statligt bidrag. Lars Ahlström är besviken över att jag i mitt svar inte sagt att jag som företrädare för regeringen är beredd att överta planerna på ett varvsmuseum i Göteborg. På den punkten är jag rädd att jag måste fortsätta att göra honom besviken. Jag ser inget skäl att regeringen nu skulle ta över de planer som finns. Tvärtom är det angeläget att de intressenter som ägnat uppmärksamhet åt ett varvsmuseum, vilket jag ser som ett mycket intressant bidrag till det svenska museiväsendet, får fortsätta. Jag tror att det måste bedrivas på samma sätt som man drivit andra projekt. Jag har i mitt interpellationssvar hänvisat till Julita lantbruksmuseum som ett mycket gott exempel på hur intressenter med olika anknytning till ett projekt och med olika resurser kan samverka för att lösa angelägna museifrågor. Julita lantbruksmuseum kommer med all sannolikhet att kunna komma till stånd inom den angivna tidsplanen, och det innebär naturligtvis också ett antal åtaganden av kommun, landsting och stat. Jag förutsätter att de som nu är intressenter i varvsmuseet i Göteborg driver den frågan på samma sätt för det museets räkning.
Herr talman! Jag menade inte att statsrådet Göransson skulle ta över planerna på varvsmuseet. Vad jag efterlyste var ett större intresse från kulturministerns sida när det gäller att hjälpa till att få det här projektet att utveckla sig mot ett varvsmuseum. Jag tycker att det vore verkligt tragiskt om en stelbent byråkrati, där man har ett revirtänkande, skulle lägga hinder i vägen. Staten kan inte ensam ta ansvaret, kommunen orkar inte ta det, osv. Men varför kan iman inte se till den goda saken och ta ett initiativ så att det blir en gemensam angelägenhet för stat, kommun och även angränsande landsting, så att man äntligen kan få ett nytt grepp på den här frågan? Jag utgår från att kulturministern är överens med mig om det angelägna i att skapa ett varvsmuseum. Jag vill påminna kulturministern om att socialdemokraterna vid sin kongress 1984 dess värre avslog en motion från Götaverkens socialdemokratiska fackklubb, där man underströk vikten av att det skapas ett museum i Göteborg och framhöll att det var ett mycket stort riksintresse. Alla de människor som oförtrutet och hängivet har arbetat med detta projekt skulle med entusiasm och glädje ta sig an det inspirerande arbetet att skapa världens första varvsmuseum i autentisk miljö. När vi nu har vår kulturminister på Göteborgsbänken, tycker jag att han skulle ta sig ytterligare en funderare över om det inte trots allt vore möjligt att gå in och ta ett initiativ, så att vi äntligen kan komma ur detta dödläge.
Herr talman! Jag är både glad och överrumplad över att en företrädare för ett parti som normalt brukar be statsråd hålla sig borta från varje initiativ och överlämna varje handling av värde till den enskilde medborgaren nu starkt vädjar om ett ingripande för att kunna bevara minnena från en viktig industrigren. Jag noterar denna vädjan och tar den till mitt hjärta.
Herr talman! Jag finner det inte alls underligt att jag i det här ärendet vädjar till kulturministern. Det är ju ändå han som har det övergripande ansvaret. Industrin har verkligen ställt upp i det här avseendet. Svenska Varv kände sitt ansvar redan 1978, och till dags dato har man lagt ner 6 milj.kr. Det tycker jag är ett imponerande belopp, som vittnar om den ansvarskänsla man har för det arbete som gångna generationer har utfört och också om en känsla av plikt att väl förvalta detta arv så att kommande generationer får en uppfattning om vad svensk varvsindustri har betytt för Sverige.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Som jag framhöll i min interpellation har invandrarpolitiken ända fram till början av 1980-talet varit föremål för reformarbete. Det baserades på en relativ partipolitisk enighet om dels de problem som invandrarna möter i Sverige, dels målsättningen för invandrarpolitiken. Sedan dess har invandrarnas situation gradvis försämrats, beroende dels på att de samhälleliga insatserna på alla invandrarpolitiska områden har minskat reellt men framför allt på den förändring som kännetecknat utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Invandrarna drabbas i dag av en ökad yrkesmässig, utbildningsmässig, social och ekonomisk segregation som tenderar att helt isolera invandrarminoriteten från det övriga svenska samhället. Den ökade utslagningen, de konstant onormalt höga arbetslöshetssiffrorna, de ökade rasistiska tendenserna och den ökade diskrimineringen av invandrare på arbetsmarknaden talar sitt tydliga språk, som inte borde kunna undgå någon i den här församlingen. Mot denna bakgrund är regeringens passivitet och bristen på konkreta förslag med anledning av de många utredningar som för länge sedan har slutfört sitt arbete pinsam och oroväckande. I dag säger invandrarministern i sitt svar: ”Beredningsarbetet med anledning av de båda utredningarnas förslag är nu i en slutfas med sikte på att riksdagen i början av mars 1986 skall föreläggas en proposition om invandrarpolitiken.” Herr talman! Beredningsarbetet med anledning av de två stora utredningar som har föregått den eventuellt kommande och efterfrågade propositionen om invandrarpolitiken har varit ovanligt tidskrävande. I det första löftet om propositionens framläggande angavs våren 1985 som riktpunkt. Det förutsattes att beredningsarbetet då skulle vara slutfört. I det andra löftet angavs slutet av maj månad 1985 som tidpunkt för propositionens framläggande. I det tredje löftet angavs höstriksdagen 1985 efter valet, och nu har vi alltså för fjärde gången utlovats en tidpunkt för propositionens framläggande. En rad motioner har under tiden avslagits av riksdagen med hänvisning till den till olika tidpunkter utlovade propositionen. Under denna tid har det också skett en kraftig överföring av resurserna inom invandrarverket från invandrarverksamhet till flyktingpolitiska åtgärder, så att invandrarverket nu nästan uteslutande arbetar med flyktingpolitik. Mot denna bakgrund är den tilltagande oro över invandrarpolitikens framtid som framför allt invandrarorganisationerna visar helt förståelig. Det är därför positivt att regeringen nu anger den definitiva tidpunkten för propositionens framläggande till mars nästa år. Det är även glädjande att invandrarministern förklarar att det ovanligt långa dröjsmålet med framläggandet av propositionen beror på beredningsarbetet och inte på att regeringen håller på att förändra invandrarpolitikens målsättningar. Det är också positivt att regeringen deklarerar, åtminstone programmatiskt, att 1975 års riktlinjer för invandrarpolitiken ligger fast. Det enda som återstår är att uttrycka förhoppningen att löftena denna gång kommer att realiseras.

Herr talman! Jag tycker det är fel att påstå att jag i många sammanhang har försökt framställa regeringen som initiativlös på invandrarpolitikens område. Jag har inget som helst intresse av att göra det. Det som är intressant i sammanhanget är faktaunderlaget. När det gäller fakta förhåller det sig så att fem stora utredningsarbeten inom detta område har slutförts här i landet. Utredningarna har lagt fram sina betänkanden, remissbehandlingen är slutförd, men någon proposition har inte lagts fram av regeringen. Utredningen om hemspråksträning i förskolan, utredningen om rösträtt för invandrarna, diskrimineringsutredningen och den stora invandrarpolitiska utredningen är alltså slutförda, men de har inte resulterat i någon proposition. Under tre års tid har regeringen avvisat alla motioner och förslag som lagts fram i riksdagen med hänvisning till pågående utredningsarbete. Fyra gånger har regeringen avgivit löften om att en proposition skall komma, men någon sådan har inte presenterats. Jag påpekar detta uteslutande med hänsyn till invandrarnas intressen och den utomordentligt oroväckande situation som exempelvis invandrarorganisationerna befinner sig i. För deras del är det fråga om deras framtida existens som organisationer. Det är ingen hemlighet att aktiviteten inom invandrarverkets verksamhetsområde fullständigt har försvunnit. Det enda som invandrarverket sysslar med nu för tiden är flyktingpolitik. Det är enligt min mening till nackdel för utformningen av den framtida invandrarpolitiken och till nackdel framför allt för invandrarna. Deras situation försämras, och de rasistiska tendenserna och diskrimineringen av invandrare på arbetsmarknaden fortgår och accelererar.

Herr talman! Gunhild Bolander har den 18 november framställt en interpellation till mig om de värnpliktigas resemöjligheter. Hon är förhindrad att motta svaret i dag. Enligt överenskommelse med interpellanten kommer interpellationen att besvaras tisdagen den 14 januari 1986.

Herr talman! Carl Bildt har ställt följande frågor till statsministern: 1. Är statsministern beredd att lämna riksdagen en redovisning för den bedömning regeringen, på grundval av ÖB:s rapporter, gjort om omfattningen och arten av fftämmande undervattensverksamhet mot Sverige 1983, 1984 och 1985? 2. Vilken bedömning gör statsministern av de möjliga motiven för dessa systematiska och upprepade kränkningar? 3. Står regeringen fast vid den bedömning som gjordes av ubåtsskydds kommissionen om vikten av att med alla till buds stående medel bringa dessa — Prot. 1985/86:52 kränkningar att upphöra? 16 december 1985 4. I vilka former avser statsministern att även fortsättningsvis klargöra vår äs a a Om den främmande fasta beslutsamhet att med såväl utrikessom försvarspolitiska medel reagera fi fer undervattensverkpå fortsatta kränkningar? samheten Interpellationen har överlämnats till mig. Respekten för vår säkerhetspolitiska linje kräver att vi redan i fredstid ingriper med största fasthet mot kränkningar av vårt territorium. Sådana kränkningar kan aldrig accepteras. Det är även fortsättningsvis vår skyldighet och vår bestämda föresats att med alla till buds stående medel hävda Sveriges territoriella integritet. Vid två tillfällen har nationaliteten på kränkande ubåtar kunnat fastställas. I båda fallen har regeringen reagerat med största skärpa. Som svar på Carl Bildts första fråga vill jag anföra följande. Överbefälhavaren har redovisat en rad iakttagelser och indikationer som leder till slutsatsen att ffrämmande undervattensverksamhet har förekommit också efter år 1982. 1984 års försvarskommitté har kommit till samma slutsats. Regeringen ställer sig bakom överbefälhavarens och kommitténs bedömningar och ser med största allvar på den främmande undervattensverksamheten. I fråga om sannolika motiv för kränkningarna redovisade ubåtsskyddskommissionen sin bedömning i betänkandet år 1983. Som huvudmotiv angavs, även om det inte uteslöts att även andra motiv kan ha spelat in, att kränkningarna skulle ses som förberedande skeden i en militär operativ planering. Utforskning av de svenska kustoch skärgårdsområdena och av svenskt undervattensförsvar, utprovning av ny materiel, taktisk utveckling och utbildning var några av de delmotiv som angavs som mest sannolika. 1984 års försvarskommitté gjorde i våras motsvarande bedömning och drog samma slutsatser. Vad som efter hand tillkommit är, enligt kommittén, ytterligare kunskaper av operativ och teknisk natur om kränkningarna. Försvarskommittén fortsätter: ”Motiven, som är svåra att fastställa, torde huvudsakligen kunna hänföras till olika former av förberedelser för eventuella krisoch krigssituationer.” Regeringen gör ingen annan bedömning än den som gjorts av ubåtsskyddskommissionen och 1984 års försvarskommitté. Som redan har framgått ställer sig regeringen bakom de bedömningar som gjorts av ubåtsskyddskommissionen och försvarskommittén om nödvändigheten att beslutsamt förstärka ubåtsskyddet. Vår förmåga att komma till rätta med den främmande undervattensverksamheten har efter hand förbättrats. Regeringen kommer att fullfölja 1982 års försvarsbeslut, med den inriktning som angavs i förra vårens fyrpartiöverenskommelse och i den senaste budgetpropositionen. Den pågående utbyggnaden av ubåtsskyddet genomförs i enlighet med överbefälhavarens ubåtsskyddsplan. Försvarets myndigheter har härvid fått de resurser och befogenheter som överbefälhavaren föreslagit. I fråga om regeringens fortsatta agerande vill jag konstatera att vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Vi kommer att med alla till buds stående medel hävda vår nationella integritet. Om kränkande ubåtars nationalitet 29 kan fastställas skall Sverige reagera med största skärpa. Försvarspolitiskt kommer vi att fullfölja de åtgärder som nu har påbörjats. Syftet är mycket klart uttalat, nämligen att inom ramen för en balanserad utveckling av vårt försvar höja vår förmåga att avvisa kränkningar så att envar som överväger att kränka vårt territorium inte längre anser detta vara värt priset.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för det avlämnade svaret. Men samtidigt måste jag lägga till att jag tycker att det är något av en ynkedom att inte statsministern vill redovisa sin samlade bedömning av dessa allvarliga frågor för Sveriges riksdag. Denna ynkedom var dock kanske inte alldeles oväntad. Försvarsministerns svar på mina utrikesoch försvarspolitiska frågor till statsministern är snäva och snåla. Han citerar det som man inte kan undvika att citera — ubåtsskyddskommissionen och försvarskommittén — men har därutöver föga att säga. Jag tycker att detta är olyckligt. Det skapar ett intryck av att regeringen endast motvilligt tar sig an dessa frågor. Det är kanske typiskt att försvarsministern svarar mig med citat som jag har ett betydligt större ansvar för än någon ledamot av regeringen. Försvarsministerns svar leder — helt naturligt — till frågor. Ubåtskränkningarna innebär, med ubåtsskyddskommissionens ord, ”ett hot och en utmaning mot trovärdigheten i Sveriges säkerhetsoch neutralitetspolitik”. Kränkningarna är inte endast, och inte heller främst, ett militärt problem. En alliansansluten stat kan kanske betrakta kränkningarna främst som en militär fråga. Men för Sverige handlar det om mycket mer. Kränkningarna kan vara ett uttryck för en sidas förhoppningar om att kunna framtvinga en rätt att mer eller mindre ostört kunna operera på svenskt territorium. Detta kan leda till farhågor och oro hos den andra sidan. I den mån dessa förhoppningar resp. farhågor visar sig välgrundade undergrävs fundamenten i svensk säkerhetsoch neutralitetspolitik. Jag skulle vilja fråga om försvarsministern delar denna bedömning eller ej. Vidare ger försvarsministern snävaste tänkbara beskrivning av omfattningen och arten av kränkningarna 1983, 1984 och 1985. Han använder även i detta fall citat. Men regeringen måste självfallet ha en bedömning — utöver vad som sägs i de förnämliga citaten — av t.ex. kränkningarnas art och omfattning under 1985. Om jag hävdar att de kränkningar som ÖB har rapporterat under 1985 till antalet snarast varit fler än under 1984, bör väl även regeringen ha en bedömning. Jag tycker också att det är viktigt att framhålla att vi fått rapporter om kränkningar djupt inne i våra skärgårdsområden under den allra senaste månaden. Det gäller rapporter som tas på stort allvar av ÖB och som regeringen rimligen måste vara medveten om. I båda dessa hänseenden vore det intressant att höra ministerns bedömning. Att bringa dessa operationer att upphöra är en central fråga såväl för utrikespolitiken som försvarspolitiken. Vårt politiska uppträdande måste vara klart. Vi får aldrig ens ge en antydan av likgiltighet, uppgivenhet eller försök att skyla över. Vi får aldrig ge ett intryck av att vi anser att kränkningar som inte klart kan nationalitetsbestämmas inte utförts av någon, och således saknar betydelse. Formella diplomatiska reaktioner kräver formella slutsatser i nationalitetsfrågan. Men när det gäller analyser och tänkande får vi aldrig göra halt vid diplomatins krav. Då dömer vi ju vår säkerhetspolitik till blindhet. Ubåtsskyddskommissionen skrev, att efter allt det som har inträffat är det inte rimligt att anta att dessa operationer utförs utan den politiska ledningens godkännande. Det skulle vara intressant att höra om försvarsministern i dag har en annan bedömning. Ytterst är det kombinationen av politiskt och militärt agerande som kommer att ge resultat. Försvarsministern säger att försvarets myndigheter har fått alla de resurser och befogenheter som ÖB har föreslagit, men detta är tyvärr osant. Det är sant att ÖB:s ubåtsskyddsplan har godkänts av regeringen, men sant är också att ÖB hade att utarbeta den planen inom ekonomiska ramar som bestämts av regeringen och att detta tvingade honom att begränsa planens ambitioner till den lägsta av de nivåer som utretts av marinen. Till sanningen hör dessutom att ÖB nyligen har begärt väsentligt större resurser för utbåtsskyddet under den kommande försvarsbeslutsperioden än de resurser som upptas i denna plan. Det är också sant att ÖB av regeringen vägrades de personalförstärkningar som han hemställde om. Därför är det osannfärdigt när försvarsministern söker göra gällande att allt som kan göras är gjort och att ÖB och marinen har fått allt de har begärt. Den extrasatsning som gjorts är inte särdeles omfattande. Till 1990 är det i realiteten ca 950 milj.kr. extra som satsas på ubåtsskyddet i minimiplanen. Därav är ca 200 milj.kr. ”nya” pengar från riksdagen, medan ca 450 miljoner är omfördelningar inom marinen och ca 300 miljoner kommer från andra delar av försvaret. Den extrasatsning som görs i denna plan kostar således något mer än en modern Finlandsfärja och betalas till fyra femtedelar genom försvagningar av andra delar av vårt försvar. Försvarsministern slutar sitt svar med att säga att vi skall fortsätta att höja vår förmåga ”inom ramen för en balanserad utveckling av vårt försvar”. Det är en illavarslande formulering. Ramen fastställer nämligen vi, och vi fastställer även balansen. Det är just detta — att fastställa ramen och att anpassa balansen, och att göra det med utgångspunkt i de krav som säkerhetspolitiken ställer — som försvarspolitik egentligen handlar om.

Herr talman! De belagda ubåtskränkningarna och alla indikationer om ytterligare kränkningar utgör det allvarligaste prov på vår säkerhetsoch försvarspolitik som vi har ställts inför efter andra världskriget. Kränkningarna är ett belägg för att Norden och Östersjöområdet har blivit av mer central betydelse för militära operationer i händelse av krig. Detta förhållande gör det angeläget för oss att med stor kraft och tydlighet hålla fast vid vår traditionella utrikesoch säkerhetspolitik och att göra denna trovärdig i vår omvärld. Huvudlinjen i denna politik är neutraliteten, dvs. alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Som senast försvarskommittén har understrukit, är denna hållning inte ett utflöde av andra nationers önskemål eller krav, utan det är vi själva som har valt den och bestämmer dess innehåll. Denna politik fungerar emellertid inte om den inte möts med respekt i vår omvärld. För det krävs ett långsiktigt agerande i utrikespolitiska frågor, vilket kännetecknas av konsistens och fasthet och där vår obundna ställning understryks. Detta förutsätter, inte minst, en fast och konsekvent försvarspolitik. Utan ett starkt och allsidigt totalförsvar blir dess värre allt tal om oberoende ihåligt och vår förmåga att hålla oss utanför och neutrala i krig otillräcklig. Att vi inte har kunnat avskräcka och avvisa fftämmande undervattensfarkoster från vårt territorium är — det går inte att blunda för — ett belägg för att vår försvarsförmåga i dessa stycken inte är tillräcklig. Det är inte riskabelt nog för en främmande nation att otillåtet passera våra gränser. Detta är allvarligt, därför att neutralitetspolitiken gör det omöjligt för oss att acceptera några som helst kränkningar av vårt territorium eller låta oss övertalas till politiska eftergifter med sådana medel. Varje nation som kränker eller kan tänkas överväga att kränka vårt territorium måste fås att inse att detta kommer att förhindras med alla till buds stående medel. De medel som står till buds förbättras och effektiviseras nu som en följd av den överenskommelse om försvarsanslagen som träffades mellan partierna för något år sedan. Målet för gränsskyddet kan inte sättas lägre än att varje nation som, för att använda försvarsministerns egna ord, överväger att kränka vårt territorium inte längre skall anse detta värt priset. Regeringen har anledning att känna sig tacksam för att oppositionen drev fram de anslagshöjningar som gjort dessa förstärkningar möjliga. Det har inte varit möjligt att nationalitetsbestämma de farkoster som under de senaste åren kränkt vårt territorium. Vi är överens över partigränserna om att så länge det inte kan ske finns det inte grund för diplomatiska aktioner i någon riktning. Det faktum att ubåtar från Sovjetunionen bevisligen tidigare kränkt vårt territorium innebär emellertid att fortsatta kränkningar utgör en påfrestning på relationerna till Sovjetunionen, oaktat det vid varje tillfälle inte går att nationalitetsbestämma farkosterna. Detta förhållande har statsministern anledning att göra klart för statsledningen i Sovjetunionen vid det aviserade besöket i Moskva. Det svar som försvarsministern nu ger på Carl Bildts frågor är inget att säga om. Med all respekt för försvarsministern kan jag emellertid inte tycka annat än att det hade varit motiverat att statsministern, till vilken interpellationen är ställd, lämnat svaret. Det borde ha känts angeläget för statsministern att avge en deklaration i parlamentet om regeringens syn på de indikationer om kränkningar av vårt territorium som vi känner till. När det gäller bedömningen av sakfrågan, dvs. vilka diplomatiska reaktioner som ÖB:s fortlöpande rapporter kan föranleda, råder som sagt inga delade meningar mellan oss och regeringen. Under hösten har det emellertid från annat håll ifrågasatts om regeringen ser tillräckligt allvarligt på de fortsatta observationerna av främmande ubåtar i våra farvatten och om man ägnar frågan om förstärkning av vårt gränsskydd tillräckligt intresse. Också mot den bakgrunden hade det varit motiverat att statsministern vid första tillfälle givit en utförlig och lugnande redogörelse här i parlamentet. Statsministern har nyligen hållit ett tal av detta innehåll och med denna innebörd inför utrikespolitiska institutet. Det faktum att inte en liknande deklaration också kommer riksdagen till del kan ge anledning till misstankar om såväl ringaktning av frågans betydelse som av parlamentets roll. Ubåtskränkningarna har avslöjat en brist i vår försvarsförmåga. Den är nu på väg att rättas till. Det lönar sig föga att gråta över spilld möjlk, men det bör ändå i det här sammanhanget sägas att om Sven Wedén och hans centerpartistiske medreservant i försvarskommittén i början av 1970-talet fått gehör för sina propåer hade denna spricka i vår försvarsmur sannolikt inte behövt uppkomma. Gjort är nu gjort, men detta får inte falla i glömska, därför att vi denna dag kan vara på väg att begå liknande misstag på annat håll inom vårt totalförsvar. Försvarsministern säger något om att man inom ramen för ett balanserat försvar skall upprätthålla en tillräcklig försvarsstyrka. Det kan vara skäl att närmare fråga vad detta innebär. För folkpartiets del har vi dragit slutsatsen att en viss reell ökning av försvarsanslagen är en nödvändig förutsättning om försvarskraften i framtiden skall vara tillräcklig för att ge trovärdighet åt vår neutralitetspolitik. Det är nu inte ett ämne för dagens debatt, men det vore lugnande om försvarsministern kunde säga att också regeringen drar liknande slutsatser.

Herr talman! Jag lyssnade mycket noga till herr Eliassons inlägg, och jag vill bara göra en kommentar till detsamma. Han talade om 1972 års försvarsbeslut och gjorde en viss bedömning av det. Jag vill skapa klarhet hos herr Eliasson om att de borgerliga regeringar som har behandlat försvarsfrågan efter 1976 har ställt sig bakom samt ofta återkommit till och framhävt 1972 års försvarsbeslut. Jag har mycket svårt att förstå att man nu inte vill kännas vid 1972 års försvarsbeslut, i synnerhet som man alltså i ett flertal propositioner tidigare ställt sig bakom det och hänvisat till det.
Herr talman! Vad gäller den sista punkten undrar jag om försvarsministern har läst på ordentligt. Jag känner inte till att någon företrädare för ett borgerligt parti har hävdat annat än att 1972 års försvarsbeslut var en stor olycka, därför att det inledde den period av försvagning av Sveriges försvar som vi i dag upplever konsekvenserna av. Det gäller inte bara ubåtsskyddet utan det gäller försvaret i praktiskt taget hela dess bredd. Jag vill gärna påminna försvarsministern om att jag ställde ett antal kompletterande frågor till honom. Det gällde betydelsen av ubåtskränkningarna från neutralitetspolitiska utgångspunkter. Jag frågade om han delade den bedömning jag har. Det gällde om försvarsministern ville redovisa någon bedömning av kränkningarna under 1985. Försvarsministern må ursäkta, men det ger ett ganska fattigt intryck när det enda han säger är att han kommit till slutsatsen att kränkningar har förekommit även efter 1982. Det gällde också en bedömning av de politiska dimensionerna av de beslut som måste ligga bakom dessa militära operationer som under 1983, 1984 och 1985 i betydande antal har riktats mot Sverige. Det gällde den bedömning som försvarsministern redovisade i sitt interpellationssvar om att försvaret har fått alla de resurser som ÖB har begärt. Det är en bedömning som icke är med sanningen överensstämmande. Jag påpekade ett antal fall där regeringen icke har varit beredd att ge ÖB de resurser som ÖB har begärt. Det kunde vara intressant att få belyst hur det egentligen förhåller sig. Det är möjligt att vi inte får någon sådan bedömning. Men jag tycker uppriktigt sagt att det är beklagligt om vi har en situation där statsministern inte vill diskutera frågan i riksdagen och där försvarsministern inskränker sig till citatkonst. Det är i och för sig förnämliga citat av ubåtsskyddskommissionen och försvarskommittén, men det är citat som regeringen inte primärt har något ansvar för, även om jag tycker att det är tacknämligt att man ställer sig bakom dem. Det riskerar att skapa ett intryck av en viss ovillighet att diskutera dessa frågor, och det tror jag inte ligger i nationens intresse. Jag hoppas att försvarsministern begagnar tillfället att under resten av debatten svara på de frågor jag framställt. I annat fall skall jag, herr talman, be att under eftermiddagen få framföra dem genom att lämna in en ny interpellation.
Herr talman! Försvarsministern har bara en kommentar, nämligen om 1972 års försvarskommitté. Jag drog upp vad som då hände för att påvisa att vi i dag ändå kan konstatera en brist i det beslutet och att det på denna punkt då rådde delade meningar. Sven Wedén påpekade behovet av ett ubåtsskydd också i framtiden. Jag trodde att det i dag var en allmän mening att vi vid det tillfället begick ett misstag när vi nära nog utplånade vår försvarskraft härvidlag. Jag drog fram det exemplet för att påvisa att vi i dag måste vara på vår vakt så att vi inte gör liknande misstag, som skall avslöjas någon gång i en töcknig framtid. Försvarsministern har dess värre synpunkter bara på historieskrivningen men inte på framtiden. Det är en brist som jag hoppas försvarsministern tar tillfället i akt att rätta till i ett kommande inlägg.
Herr talman! Jag vill till det sista inlägget säga att det nu pågår ett arbete i en försvarskommitté som under den närmaste tiden skall bli färdigt. Det arbetet präglas i hög grad av frågorna om hur framtiden skall gestalta sig. Herr talman! Jag tar mig friheten att avvakta kommitténs arbete och därefter studera dess förslag innan jag här i kammaren talar om framtiden.
Herr talman! Jag tycker det kan vara rimligt att försvarsministern avvaktar när det gäller de rent konkreta ställningstagandena om försvarets utformning i detalj. Men statsministern, som interpellationen riktades till, måste ju kunna göra en samlad bedömning av de utrikesoch försvarspolitiska konsekvenserna av fortsatta kränkningar. Detta är någonting som spänner över ett något vidare område än det som en försvarskommitté kan ägna sig åt. Det handlar om en avvägning av vårt samlade utrikespolitiska agerande, och det handlar om vilken bedömning vi som politiker skall göra av dels vilka ramar försvaret skall ha, dels hur balansen inom detta försvar skall vara. Det är tacknämligt att man har förtroende för försvarskommittén — jag är själv ledamot av den — liksom att man här redovisar förtroende för vad ubåtsskyddskommissionen säger och vad försvarskommittén tidigare har sagt.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen får jag meddela att svaret på interpellation nr 67 av Alf Svensson om barntillsynen för dagbarnvårdarnas barn kommer att lämnas torsdagen den 17 januari 1986, eftersom interpellanten inte har tillfälle att ta emot svaret vid dagens sammanträde.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat socialminister Gertrud Sigurdsen om regeringen är beredd att ändra på sin tidigare inställning och klart och tydligt deklarera att familjedaghem bör ha samma värde och status som varje annan tillsynsform inom barnomsorgen och alltså gälla som fullvärdigt alternativ. Eftersom barnomsorgen ingår i mitt ansvarsområde inom socialdepartementet har frågan överlämnats till mig för besvarande. Som svar på Ulla Tillanders fråga vill jag framhålla att regeringen senast i proposition 1984/85:209 om förskola för alla barn har angett att den kommunala barnomsorgen för förskolebarn omfattar både daghem och familjedaghem. För att familjedaghemmen skall bli ett fullvärdigt alternativ till daghemmen erfordras dock att omsorgen i familjedaghem kompletteras med att barnen får del av en pedagogiskt upplagd gruppverksamhet antingen i öppen förskola eller i deltidsgrupp. Riksdagen beslöt den 4 december 1985 att anta de förslag som regeringen lade fram i propositionen. Detta innebär att riksdagen lagt fast en princip om att alla barn fr.o.m. ett och ett halvt års ålder till dess de börjar skolan skall få rätt att delta i kommunal förskoleverksamhet. För barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar skall rätten gälla plats i daghem eller familjedaghem under den tid behov av omsorg föreligger. För barn i familjedaghem gäller rätten också deltagande i verksamhet förlagd i öppen förskola eller deltidsgrupp.Det är viktigt att barnen deltar kontinuerligt i en sådan verksamhet. Öppna förskolor och deltidsgrupper är viktiga delar av barnomsorgen för de barn som är i familjedaghem. Barnomsorgen är en kommunal angelägenhet. Utifrån de principer som riksdagen nu har lagt fast är det kommunerna som beslutar om t.ex. fördelningen mellan daghem och familjedaghem och om hur stora resurser och hur stort stöd som skall ges till resp. verksamhet. Jag har emellertid erfarit att flera kommuner i landet har konstaterat att det nu föreligger problem i fråga om möjligheterna att rekrytera dagbarnvårdare och att få dagbarnvårdarna att stanna kvar i sitt yrke när deras egna barn vuxit upp. Härvid inverkar givetvis dagbarnvårdarnas eget val att söka arbete utanför bostaden när de inte längre känner sig bundna dit. Vidare har jag erfarit att kommunerna fått administrativa svårigheter när familjedaghemsverksamheten byggts ut alltför snabbt. Detta förhållande kan allvarligt inverka på dagbarnvårdarnas arbetssituation och ge dem en föreställning om att de inte har den status de borde ha inom barnomsorgen. Denna fråga måste dock lösas på kommunal nivå. Enligt min och regeringens uppfattning utför dagbarnvårdarna ett angeläget och uppskattat arbete. Deras insats är en förutsättning för genomförandet av målet om förskola för alla barn år 1991. Det är emellertid också viktigt att dagbarnvårdarna får ett fullvärdigt stöd i sitt arbete, så att de kan ge en god och stabil omsorg till barnen.